Fru talman! I detta betänkande behandlas dels en proposition från regeringen, dels många motioner från den allmänna motionstiden. Vi i Miljöpartiet har ett par reservationer, som vi naturligtvis står bakom men för tids vinnande yrkar jag bifall bara till reservation 4. Det som behandlas i reservationerna 2 och 4 kommer Per Lager att tala om. När Sverige gick med i EU var vi i Miljöpartiet ganska kritiska beträffande hanteringen av maten. Vi befarade att det skulle bli svårt att behålla den livsmedelssäkerhet som vi i Sverige ändå har vant oss vid; detta med tanke på att gränserna skall öppnas och varor skall kunna flöda fritt. De garantier som Sverige fick i och med medlemskapet i EU var vi skeptiska till. Det visar sig nu att vi i Miljöpartiet hade helt rätt. Man klarar inte t.ex. de garantier för salmonella som Sverige utlovades. Man kan också se att det har blivit försämringar när det gäller bestrålningen av kryddor. Sverige var ju tvunget att gå med på ett förslag om bestrålning. Det är dock glädjande att nu höra att örtkryddor inte bestrålas. Vad kryddindustrin anförde när riksdagen skulle fatta beslut var nämligen att man inte behövde det beslutet. Från kryddindustrin sades det redan då att säkerheten var så hög på importerade kryddor att det var bättre att se till att producenterna i många länder hade en så bra hygienisk kvalitet att bestrålning inte behövdes. Naturligtvis måste vi sikta till det. Bestrålning är inte nödvändig och den höjer aldrig kvaliteten, utan den bara försämrar kvaliteten. För oss i Miljöpartiet är det mycket viktigt med ursprungsmärkning och att ha märkning på mat så att människor som är allergiska kan se om det finns några ingredienser i sammansatta livsmedel som gör att de riskerar allergiska chocker. Många som är just livsmedelsallergiska får mycket starka reaktioner om de äter någonting som de inte tål. Det inträffar faktiskt dödsfall varje år just av den orsaken. Det kan vara fråga om ägg, nötter osv. I och med EU blev det sämre. Efter EU märkas. Tidigare låg gränsen i Sverige på 5 %. Det innebär att risken nu är större för att det finns ingredienser som allergiker inte tål och som inte framgår av märkningen. I EU förekommer en diskussion om dessa saker, framför allt i Codex Alimentarius, som går ut på att man återigen skall komma ned till gränsen 5 %. Vi hoppas verkligen att det blir så. Vi menar att vissa ämnen, allergener, alltid skall deklareras. För Sverige är detta naturligtvis mer angeläget eftersom det finns fler allergiker i vårt land. Detta resonemang utvecklar vi i reservation 1. I betänkandet tas också gentekniken upp, en teknik som har kommit mycket starkt och där det händer enormt mycket. Jag sitter med som ledamot i Gentekniknämnden, vilket är mycket spännande men ibland också skrämmande. Det är svårt för oss politiker att hänga med i vad som händer på genteknikområdet. Risken är stor att den beslutande församlingen hela tiden befinner sig ett par steg efter. I det här betänkandet har man valt att hantera gentekniken på ett förenklat sätt, vilket innebär att vi i Miljöpartiet har ett särskilt yttrande. Jag är övertygad om att vi kommer att diskutera de här frågorna många gånger i denna kammare. Det handlar t.ex. om märkning av gentekniskt manipulerade livsmedel. Vi kunde häromdagen läsa i tidningarna att en del av den majs som nu kommer in i landet och som det sägs inte består av GMO faktiskt gör det. Man kan alltså visa att det finns levande GMO, genmanipulerad majs, i sändningarna; detta trots att man säger att det är behandlade livsmedel. Det är alltså mycket svårt att ha den säkerhet som sägs finnas vid import från andra länder. Det gäller grödor som det inte är tillåtet att odla i vårt land. Vi i Miljöpartiet anser att vi inte skall ha genmanipulerad mat över huvud taget. Det minsta man kan begära är att konsumenterna ges möjlighet att välja, dvs. att märkning alltid sker - oavsett om det är fråga om hela majskorn eller om det är fråga om sojaolja, rapsolja osv. Oavsett om det är preparerade livsmedel, beredda livsmedel, eller vad det nu är fråga om skall märkning ske om det finns något i livsmedlen som härrör från genmanipulerade grödor. Vi menar att det är enda möjligheten för människor att på en fri marknad själva välja produkter. Gentekniken är mycket spännande. Nu har en utredning tillsatts för att titta på biotekniken som helhet. Man har anledning att ställa många frågor, något som kanske visar att kunskapen om gener och det genetiska arvet inte är så stor. Man kan t.ex. fråga sig varför det finns så starka artbarriärer i naturen. Varför finns det inte korsningar mellan olika arter och växter i naturen. Varför är artbarriärerna så strikta? Vad man nu gör inom gentekniken är att man korsar artbarriärer. Detta sker aldrig naturligt. Vad som egentligen är så revolutionerande inom gentekniken är att man med denna teknik kan korsa artbarriärer. Om det här inte gjorde någonting, varför skulle det då inte vara möjligt i naturen? Varför har evolutionen fått fram så starka artbarriärer? Ingen vetenskapsman kan i dag svara på det. Det visar att det finns många frågor inom gentekniken som det inte finns några svar på. Varför förmeras den del av DNA för vilken man inte vet funktionen i dag i ett åldrande? Detta finns med i en FRN-rapport som nyligen har tagits fram och som skall ligga till grund bl.a. för den utredning som jag nyss nämnde. Man kan se att ju äldre celler blir, desto mer blir det av den del av DNA som vi faktiskt inte vet vad den används till. Varför det är så har man ingen aning om. Man vet heller inte vad som påverkar den delen av DNA. Har den delen med åldrandet att göra? Aktiveras vissa bitar av den delen av DNA-kedjan i ett åldrande t.ex.? Vidare vet man inte om den delen av DNA påverkas av genmanipulation. En del forskningsresultat tyder på att det händer någonting i den vilande delen av DNA när man stoppar in en gen från en annan art. Det finns en mängd frågor som vi i dag inte har svar på när det gäller gentekniken och som gör att det finns all anledning att ta det litet varligt. Vi från Miljöpartiet är mycket skeptiska till gentekniken. Vi menar att man här har skapat sig verktyg för att göra något, men vi har inte kunskap om vad vi egentligen gör. Vi är alltså mycket skeptiska till genmanipulerade grödor, framför allt till att de är resistenta mot bekämpningsmedel. Det tycker vi är fullkomligt oacceptabelt. Vi tycker också att det är oacceptabelt att många av dem innehåller markörgener som är antibiotikaresistenta. Jag är glad att kunna konstatera att även Gentekniknämnden börjar se allvarligt på detta. Det är en fråga som jag drivit mycket hårt i Gentekniknämnden. Man har sagt nu att den policy man skall ha är att man inte skall tillåta ens försöksodling av grödor i Sverige där det finns en antibiotikaresistens hos markörgener. Det är bra. Det finns också andra risker som man inte talar om i dag. Vi har egentligen ingen riskforskning värd namnet i Sverige i dag. Vi har heller ingen kvalitetsbedömning kopplad till genteknisk forskning i dag. Det innebär att det finns mycket där vi saknar kunskap. Ändå går man snabbt vidare. När det gäller antalet sorter som introduceras går det fort. Det kommer många. De står och knackar på dörren för odling i större skala även här i Sverige. Jag tänker då framför allt på potatis, raps och även sockerbeta. Vi i Miljöpartiet är mycket skeptiska till detta. Det här är frågor som vi inte har några reservationer om, men jag tycker ändå att det är värt att lyfta fram dem, eftersom det är frågor som med stor sannolikhet kommer att debatteras i framtiden. Jag yrkar bifall till reservation 4. Peter Lager kommer att tala om vad som i de reservationer som jag inte hunnit ta upp.

Fru talman! Vi har att diskutera ett betänkande som rör livsmedelskontroll och genteknik. Livsmedel är en fråga som vi diskuterar väldigt hett den här tiden. I egenskap av ensamutredare har Gunnar Björk lagt fram ett förslag om hur vi skall diskutera livsmedelssituation och utveckla livsmedelsproduktion i vårt land i framtiden. Det är en intressant utredning, och en intressant debatt har satt i gång. Jag hade förmånen att vara nere i Östergötland i måndags och höra livsmedelsproducenter och primärproducenter diskutera framtiden och hur vi skall kunna utveckla livsmedelssektorn. Livsmedelssektorn är en framtidsbransch. Det säger utredaren och det säger Göran Persson i sin regeringsförklaring. Att livsmedelsfrågan har en central roll i hushållen vid köksbordet är väldigt viktigt. Därför är det viktigt att vi lyfter fram den frågan ofta. Många av de miljöfrågor som vi diskuterar avgörs vid köksbordet. Det är vid köksbordet som vi fattar beslutet vilka produkter vi skall köpa hem och sedan förtära. Det är vid köksbordet som vi tar de miljöhänsyn som vi skall ta i fråga om de produkter som vi skall köpa hem och förtära. Det är då vi funderar på hur Sveriges bönder har producerat dem, hur arbetet har gått till i slakterier och i förädlingsindustrin, hur Dafgård i Götene funderar när de skall göra sina portionsförpackningar med kåldolmar. Det är då vi ser resultaten av de kampanjer som LRF har gentemot Sveriges bönder som nu kämpar för att nå till världens renaste jordbruk. De är på god väg. Hans Jonsson i Linköping kallade det i måndags för en ryggsäck som man är beredd att bära. Jag förstår honom, för det är naturligtvis den viktigaste frågan för honom och hans producenter att se till att de kämpar mot riktningen att ha Sveriges renaste produktion, både i primärproduktionen och i förädlingssituationen. Jag har läst LRF:s miljörprogram, och jag har läst Livsmedelsarbetarförbundets och Livsmedelsindustriernas program. De är väldigt upplyftande och framskjutna. Det är den viktigaste fråga, har jag förstått, som man från dessa grupperingar skall driva. Precis som Marie Wilén sade alldeles nyss är det i storstäderna som högutbildade kvinnor mer och mer har efterlyst ekologiskt producerade produkter där man tar miljöhänsyn. Man har sett att det är vid köksbordet som besluten fattas. Det tycker vi är bra. Vi kommer aldrig att kunna nå vidare med Agendaarbetet om vi inte lyckas att få folk att ta sådana privata beslut när man skall göra sina inköp. Själv köper jag inte en limpa som åkt 40 mil på landsvägen innan den når till Jag köper hellre en limpa i det lokala bageriet då jag vet var bagaren har fått mjölet och annat. Det är viktigt att man fortsätter att profilera sig på det sättet. Marie Wilén ställde en fråga till mig alldeles nyss om kontroll av ursprungsmärkningen av livsmedel. Det har hänt mycket. Annika Åhnberg har drivit den frågan hårt i EU och även i vårt land. Själv sitter jag i Livsmedelskontrollutredningen. Mycket i den utredningen pekar på att vi kommer att ha större ansvar från kommunernas sida. Besluten kommer att fattas närmare både primärproduktion och förädlingsindustri. Vi kommer att lägga fram betänkandet någon gång under april. Då kommer vi att se hur vi skall finansiera den utökade livsmedelskontrollen och hur vi skall jobba med dessa frågor på lokala plan. Vi ser ut att kunna bli eniga om att Livsmedelsverkets status som kontrollmyndighet kommer att minska något och att kommunernas status kommer att öka. Det går åt det hållet. Det är de lokala förutsättningarna som skall belysas. Vi tror att det kommer att kunna fungera på ett bra sätt. Vi skall också komma ihåg hur viktigt det är att vi låter konsumenterna få förutsättningar för att köpa produkter som är ekologiskt odlade, visserligen något dyrare. Sådan mjölk är något litet dyrare. Det var ett led i det program som Centern och socialdemokratin lade fram för ett par år sedan. Vi sänkte matmomsen. Det var ett led för att få i gång den inhemska konsumtionen. Det ger vid handen att förutsättningarna för dem som har litet mindre hushållsbudget för att kunna planera sina inköp på så sätt att de skall kunna ta en större del av ansvaret för miljötillsynen. Fungerande mat, som det kallas, diskuterade vi mycket förra året vid den här tidpunkten, och vi har funderat kring den mycket även i utskottet sedan dess. Väldigt stor ödmjukhet skall man naturligtvis ha i den här typen av frågor. Det är svåra och komplicerade saker. Man skall naturligtvis inte kunna lura konsumenterna och säga att den och den filen är bra för det och för det. Det är där gränsen mellan medicin och livsmedel går. Sådana gränsdragningar måste vi vara väldigt noggranna med och klara över. Därför hade vi en stor utfrågning i utskottet där vi tog till oss de kunskaper som finns inom livsmedelsindustrin, mejerinäringen, hos producenter, Livsmedelsverket och Vi fick en ordentlig diskussion, och framför allt såg vi att det utkristalliserades en ordentlig diskussion mellan Livsmedelsverket och Medicinalstyrelsen. Jag upplevde och kände det så att de på något sätt fann varandra. De fick klart för sig att gränslandet mellan medicin och livsmedel inte är så väldigt stort som de trodde innan. Den hearingen, tror jag, betydde väldigt mycket för utvecklingen av den här typen av produkter. Det är också en framtidsnäring. Vi ser att mejeribranschen kommer att kunna utveckla sina produkter och nå nya grupper och på så sätt forska tillsammans med universiten och förädla produkterna. Vi ser att det finns ett behov av detta med tanke på människornas hälsa och högre kvalitet på den fungerande maten. När det gäller de genmodifierade produkterna ligger vi i vårt land ganska långt fram i forskningen. Vi har ett gott samarbete mellan SLU och Svalöv Weibull t.ex. som jag och Inge Carlsson besökte för en tid sedan och fick se det lyckosamma arbete som de gör tillsammans. Men det är likadant där. Det är klart att många människor är väldigt oroliga för vad detta är för någonting. Men det handlar om att vara ödmjuk och försöka sätta sig in i vilken nytta mänskligheten kan ha av genmodifierade produkter. Därför inrättades Gentekniknämnden. Men det har också tillsatts en parlamentarisk grupp som i den utredning som Gudrun Lindvall nämnde skall titta på biotekniken som helhet. Det är med ödmjukhet och god kunskap som man skall kunna leda den utvecklingen vidare. Man har också lagt ned en del forskning på novel foods, dvs. nya livsmedel. Där har vi inte kommit lika långt och inte hunnit diskutera så mycket. De kunskaper och den utveckling och forskning som Sveriges bönder, livsmedelsindustrin, Livsmedelsarbetareförbundets medlemmar, Lantarbetareförbundets medlemmar har nått när det gäller att höja kvaliteten på maten skall naturligtvis användas när utvecklingen av livsmedel fortsätter. På så vis skall vi kunna stryka ett kraftigt streck under att livsmedelsindustrin och livsmedelsutvecklingen kommer att bli en framtidsbransch i Sverige. Det tror jag att vi tillsammans kan åstadkomma med framsynt verksamhet även i framtiden. Jag vill också yrka bifall till hemställan i betänkandet och avslag på de motioner som har väckts i år. Det pågår olika arbeten, och vi kommer att nå lyckosamma resultat.

Fru talman! Jag skulle vilja ha ett förtydligande av Michael Hagberg när det gäller märkning av kött. Livsmedelsindustrin vill inte riktigt skapa något kontrollorgan. Det lät som att Michael Hagberg antydde att kommunerna skall sköta detta. Stämmer det? Är det vad regeringen har tänkt sig? I så fall måste jag säga att jag blir litet förvånad. Beträffande gentekniken skulle det vara intressant att höra på vilket sätt Sverige ligger först jämfört med andra länder. Jag har svårt att se det. Betyder det att Michael Hagberg känner till någon forskning om t.ex. varför naturen inte tillåter att gener korsas över artbarriärer? Vet Michael Hagberg hur paranötsgener som sätts in för att man skall få resistens mot vissa växtskyddsmedel påverkar allergiker? Känner Michael Hagberg till någon forskning som visar hur gentekniken påverkar den stora mängd inaktivt DNA som finns i alla celler? Det skulle vara mycket intressant att få höra det. Såvitt jag har förstått efter föredragningar av folk från Gentekniknämnden är de svenska forskarna ungefär lika duktiga på att flytta gener som alla andra länders forskare. Men jag har inte förstått att vi har någon riskforskning över huvud taget i det här landet. Detta är faktiskt någonting som Gentekniknämnden har efterlyst och skickat en skrivelse till regeringen om. Finns det någonting som Michael Hagberg kan tillföra i den här frågan?
Fru talman! Det finns nog en del som Michael Hagberg kan tillföra när det gäller den här debatten. Sörmland. Han sitter inte i Gentekniknämnden och har inte forskat om genteknik. Vad jag sade om genfrågor var att Sverige ligger långt framme i forskningen även på genteknikens område, precis som på så många andra områden som har betydelse för produktion av utsäde av olika slag. Jag sade också att det är väldigt viktigt att vi är ödmjuka, att vi noga funderar. Det är därför som Gentekniknämnden har tillsatts och även den utredning som skall titta på olika situationer som har med genteknik att göra. Jag kan inte allting. Möjligen kan Miljöpartiet allt om genteknik. Därför är vi lyckligt lottade som har Gudrun Lindvall i både Gentekniknämnden och utredningen. Gentekniksatsningen och forskningen betyder mycket för Skåne, för svenskt jordbruk och för svenskt miljötänkande. Det fick vi klart för oss när vi var på Svalöv-Weibulls i söndags. Det goda samarbete som det företaget och Odal har med SLU betyder mycket när det gäller den här typen av forskning. Jag sade inte att kommunerna fullt ut skulle ha ansvaret för märkning av kött. Det måste vi naturligtvis ha ett program för. Vi måste se över hur det skall fungera i hela landet, gärna i hela Europa. Däri har Annika Åhnberg varit framgångsrik. Hon har fört upp märkningsfrågorna på dagordningen. Man når inte allting på en gång. Men jag är övertygad om att vi snart nog kommer att få se väl märkta livsmedel samtidigt som kvaliteten höjs.
Fru talman! Man kommer ingenstans med personliga dumheter, Michael Hagberg. Jag frågade efter sådant som Michael Hagberg kanske hade hört på Svalöv-Weibull. Men då är vi överens. Svalöv Weibull har t.ex. importerat det utsäde som man har försöksodlat när det gäller raps från Kanada. I vissa fall - t.ex. i fråga om förädlingsrötter för äpplen - ligger Sverige längst fram. I andra fall har jag en känsla av att det tyvärr är kemikalieindustrin som besitter den här gentekniken och bedriver mest forskning. Jag vill fortfarande höra vilken det är som skall kontrollera märkningen av kött. Jag tror att både Michael Hagberg och jag är lika angelägna om att det skall ske en märkning av kött. Vi ser fördelar med att det finns en sådan märkning. Också jag tycker att Annika Åhnberg har gjort ett bra jobb i EU. Samtidigt oroar det mig som före detta kommunalpolitiker om man från regeringen funderar på att den kontrollorganisation som måste finnas i Sverige för att svenska livsmedelshandlare skall få märka sitt kött med den svenska flaggan skulle betalas av stat eller kommun. Det är det som jag vill veta. Tänker sig regeringen att gå in med hjälp för att finansiera kontrollorganisationen? Eller anser regeringen att detta är någonting som livsmedelshandeln själv skall sköta?
Fru talman! Inte alls. Det fungerar inte så att livsmedelshandeln skall sköta detta på sitt eget sätt. Livsmedelskontrollutredningen - som jag sitter med i - skall titta på hur livsmedelskontrollen skall se ut i framtiden. I det här fallet - som i så många andra fall - skall vi se efter hur vi kan finansiera den här delen. Naturligtvis skall vi inte belasta kommunerna med något slags extra börda, men vi skall kunna använda oss av deras kompetens. Den verksamhet som kommunerna bedriver skall ju finansieras genom avgifter. Den främsta kontrollverksamhet som kommunerna bedriver - och det vet säkert Gudrun Lindvall som före detta kommunalpolitiker, också jag är en sådan - gäller ju inte märkning och sådant. Där skall det naturligtvis finnas nationella program och gärna program som omfattar hela Europa. Det är glasklart. Det största problemet med livsmedelshanteringen i vårt land är ju faktiskt hygienfrågan. Vi måste se till att man med breda informationsinsatser och utbildningsinsatser gör klart för personalen på mindre produktionsanläggningar i kommunerna och regionerna hur viktigt det är med hygienen. Livsmedelsindustrin har kommit väldigt långt med sina egenåtgärdsprogram. De olika personalgrupperna får ta ett stort ansvar för utvecklingen. Det ser man tydligt när man besöker sådana anläggningar. Så det finns hopp när det gäller livsmedel och livsmedelskontroll i vårt land.
Fru talman! Jag lyssnar och lyssnar på Michael Hagberg, men det ges inget klart besked om ifall ursprungsmärkningen kommer att vara kvar efter den 1 april. Detta har varit den aktuella frågan under de senaste veckorna. Fru talman! Jag ställde också en fråga till Michael Hagberg om detta. Jag har uppfattat jordbruksminister Annika Åhnberg i debatter i TV så, att man kommer att lösa den här frågan. Men jag vill ha det vidimerat. Kommer man verkligen att göra det? Det är bara 15
Fru talman! Skall jag vara riktig ärlig så är det nog i samma TV-inslag som Marie Wilén har sett som jag har hört Annika Åhnberg uttala sig om ursprungsmärkningen. När Annika Åhnberg säger så, tror jag att hon kommer att klara det. Jag kan inte med 100 procentig säkerhet säga att hon är klar med förhandlingarna. Jordbruksministern har ytterligare 15 dagar på sig. Det har tydligen varit en del grus i maskineriet som man försöker att tvätta bort. Det är inte klart i dag.
Fru talman! Jag väljer att tolka Michael Hagbergs svar positivt. När vi nu har en ursprungsmärkning av nötkött som är frivillig, anser jag att det är viktigt att det skall vara fullt möjligt även fortsatt. Konsumenterna vill kunna veta vilket land nötköttet kommer ifrån. Det är viktigt att vi ger den möjligheten.
Fru talman! Det gläder mig att Marie Wilén tolkar svaret positivt. Jag är nämligen också angelägen, för konsumenternas men också för producenternas skull, om att vi skall kunna veta varifrån produkterna kommer. Vi kan bara ta exemplet England, där nötköttskonsumtionen har sjunkit med 30-40 % sedan vissa nötdjur har råkat ut för den tråkiga sjukdomen. Folk slutar helt enkelt att köpa den typen av produkter. Man blir orolig när man inte vet vad man får. Därför vill man veta vad man får och var det kommer från. Jag vet att vi under våren kommer att få anledning att mer diskutera hur ursprungsmärkningen skall kunna se ut i framtiden. Jag tror nog att Centerpartiet och vi socialdemokrater, Marie och jag, kommer att kunna driva den här frågan åt samma håll, för konsumenternas skull men också för producenternas skull. Det är faktiskt väldigt viktigt.

Fru talman! Jag tänkte säga några ord om två miljöpartimotioner, en om margariner och en om dricksvattenradon. I livsmedelslagen 5 § beskrivs redlighetsprincipen som ett krav på att livsmedel skall presenteras på ett sådant sätt att konsumenten ges en riktig uppfattning om alla egenskaper som konsumenten anser väsentliga. Det kan t.ex. handla om hur livsmedlet är tillverkat och hur det har hanterats. Givetvis handlar det också om ifall livsmedlet innehåller restsubstanser och föroreningar, om det är färgat, om smakämnen har tillsatts, om näringsämnen tagits bort, om livsmedlet varit i kontakt med ämnen som kan anses olämpliga och om det finns risker med att konsumera det. Varje uppgift som kan vara av värde för konsumenten måste redovisas. Det är konsumenten som i sista hand skall avgöra om livsmedlet är värt priset helt enkelt. Allmänheten har en någorlunda god bild av hur de olika livsmedlen och livsmedelsråvarorna framställts och vad de innehåller. Men när det gäller just margariner och matoljor är skillnaden mellan vår föreställning och verkligheten stor och oacceptabel. Ingen skulle väl kunna tänka sig att betrakta ett färgat och smaksatt smågodis, framställt av kemiskt behandlade varor, som ett fullgott livsmedel för våra barn. Ungefär så ser nämligen våra margariner ut. Ända sedan 1800-talets början har avsikten med margarinerna varit att efterlikna smörets egenskaper. De naturliga egenskaperna utplånas och ersätts med smörliknande egenskaper genom kemiska processer. För att göra olivoljan gul krävs raffinering och behandling med lut, fosforsyra, blekning och deoderisering. Smörsmaken får man genom raffinering och tillsats av smakämne, lukten likaså. När det gäller konsistensen tvingas man antingen härda med hjälp av nickelspån och vätgas i härdningsreaktorer, där nya syntetiska fettmolekyler bildas, eller genom att omestra med hjälp av natriummetylat i omestringsreaktorer som bildar nya syntetiska molekyler. Eftersom man också vill ha smörets näringsämnen och vitaminer och raffineringen har förstört många av dessa, tillsätts t.ex. A och D-vitaminer i efterhand. Margariner som inte innehåller härdade fetter har i stället omestrade. Margarinfetterna behandlas med den ytterst reaktiva och hälsovådliga kemikalien natriummetylat. Viktiga förändringar sker av fettmolekylen, där fettsyrorna placeras om. Detta kan vara riskabelt för vår hälsa. Den ursprungliga positionen är nämligen viktig t.ex. när det gäller näringsupptag. I bröstmjölken sitter en viss fettsyra i ett visst läge. Till skillnad från annan livsmedelsindustri får matfettsindustrin frakta sina råvaror i tankar som tidigare innehållit kemikalier. Hos Livsmedelsverket finns en lista som anger vilka kemikalier som tidigare får ha fraktats i samma tankar. Bland dessa finns, hör och häpna, bensinkolväten, aceton och andra lösningsmedel. Dessa uppgifter skall enligt redlighetsprincipen delges allmänheten. Så är det, menar jag. Jag anser också att omestringsprocessen måste finnas med i innehållsdeklarationen. De omestrade fetterna måste synas, precis som de härdade. Kunskaperna om effekterna är i dag för dåliga och självfallet måste försiktighetsprincipen gälla. I utskottssvaret säger man att EU:s regler om märkning helt enkelt inte tillåter något medlemsland att införa vare sig strängare eller liberalare bestämmelser. Här sitter vi i EU-fällan, menar jag. Jag yrkar därmed bifall till reservation 2. Jag skall nu gå över till att tala litet grand om radon i dricksvatten. Radon i vatten från djupborrade brunnar är ett jättestort hälsoproblem. Livsmedelsverket uppskattar att det av 200 000 enskilda bergborrade brunnar för permanentboende finns 86 000 brunnar som har en radonhalt på 100-500 becquerel per liter, 18 000 7 800 som har mer än 1 000 becquerel per liter. Regeringens satsning av 60 miljoner kronor räcker inte ens till häften av de brunnar som skulle behöva åtgärdas. Livsmedelsverkets gränsvärden för dricksvatten är att det vid över 100 becquerel per liter vatten är tjänligt med hälsomässig anmärkning. Vid över 1 000 becquerel är vattnet otjänligt. Bidrag till åtgärder kan utgå med 50-100 % om värdet överstiger 100 becquerel per liter för kommunala vattentäkter. Men vid enskild vattentäkt, som inte drivs av kommunen, kan bidrag utgå med bara 50 % och först vid ett värde på 1 000 becquerel per liter. Tål kanske människor med enskilda vattentäkter mer radon än människor som får sitt dricksvatten från kommunalt drivna vattentäkter? Nej, givetvis inte, för detta är inkonsekvent och ger, enligt min mening, fel signal. Det finns dessutom inget krav på auktoriserat laboratorium eller krav på mätning av halten radon efter installerad radonavskiljare. Man kan undra varför. En mindre radonavskiljare för radonhalter upp till högst 1 200 becquerel per liter, som renar ned till under 100 becquerel per liter, kostar med installation omkring 18 000 kronor. Det är svårt för många barnfamiljer att klara av en sådan utgift. Vattenradonet hör också ofta samman med luftradon från husgrunden, vilket gör saken än mer allvarlig. Det handlar om ett växande, exploderande folkhälsoproblem, om barnens framtida hälsa. Har vi egentligen råd att inte prioritera barnen? Vi i Miljöpartiet anser att målet skall vara ett hundraprocentigt bidrag för sanering av radon i dricksvatten. Bidraget skall utgå till enskilda vattentäkter. Miljö och hälsoskyddskontoret skall kunna utföra analyserna gratis eller till ett mycket lågt pris. I dag har kommunerna skyldighet att se till att halten inte överstiger 100 becquerel per liter i kommunalt vatten när det når konsumenterna. Mellan regeringen och Svenska Kommunförbundet finns en överenskommelse om finansiering för att täcka kommunernas kostnader. Nu kan kommunerna också inom de lokala investeringsprogrammen för ekologisk hållbarhet - de 5,4 miljarderna - ansöka om pengar. En lösning vore kanske att inom just detta anslag prioritera de enskilda brunnsägarna, därför att liv är liv, fru talman, oavsett om ansvaret är kommunalt eller enskilt. Jag yrkar bifall till reservation nr 4.

Fru talman! Jag gick upp i talarstolen eftersom jag fick ett så underligt svar av Michael Hagberg. Jag diskuterar inte om kommunen skall ha tillsyn över livsmedelslagen. Det anser jag ganska självklart. Det finns, såvitt jag har förstått, heller ingen som vill ändra på den tillsynsuppgiften för kommunen och det är ingenting som kommunförbundet har framfört att man vill bli av med. Vi vet att det har skötts olika i olika kommuner, men det är en annan fråga. Från den 15 april finns det möjlighet att frivilligt märka kött. Vi är nog många här som gärna hade sett att det blivit en obligatorisk märkning. Vi är väl i alla fall glada över att Sverige har lyckats driva frågan i EU så att det blir en obligatorisk märkning så småningom. Det intressanta för kommunerna är naturligtvis det som handeln i dag driver, nämligen att det är kommunen som ska ha tillsyn över att märkningen går rätt till. EU kräver att det skall finnas ett kontrollorgan i Sverige för att man skall få märka frivilligt. Det är ett EU-krav. Man frågar sig då hur kontrollen skall ske i Sverige. Skall den ske genom att livsmedelsindustri eller bondeorganisation skapar ett sådant kontrollorgan? Handeln, dvs. de som producerar livsmedlen har en fördel av märkningen. Det säger man själv. Skall de stå för att kontrollorganet finns, eller är det stat och kommun som skall stå för det? Man har från det hållet framfört att man anser att kommunen skall skapa kontrollorganet genom att ta tillsynen via kommunens miljö och hälsa. Jag skulle vilja veta vad man från regeringen egentligen har tänkt sig. Det är naturligtvis viktigt eftersom det blir en extra kostnad för kommunerna. Jag tror att vi alla är helt överens om att vi skall ha den här typen av kontroll. På de ekologiska livsmedlen är det Krav, dvs. ett självständigt organ, som är knutet till de lantbrukare och den handel som sköter kontrollen. Jag tycker att det är ett riktigt system. Jag skulle önska att jag från regeringens företrädare fick svaret att det här är något som naturligtvis producenter och handel skall sköta själva eftersom det är de som har fördelar av det. Låt oss slippa diskutera tillsyn över livsmedelslagen, för där är vi överens.
Fru talman! När det gäller kontroll av den här märkningen sade jag tidigare att jag sitter i livsmedelskontrollutredningen. Det svarade jag Marie Wilén, men jag kan förädla det litet. Vi kommer med vårt utredningsresultat under april. Vi har i uppdrag att titta över livsmedelskontrollen och se till att den blir ett effektivare och bättre verktyg för den som skall kontrollera det hela. Som det ser ut i utredningsdiskussionerna nu lutar det åt att kommunerna, som har lokal kunskap om både handel, livsmedelsindustri och produktion av olika slag kommer att kunna vara de som skall vara kontrollorgan. Verksamheten skall också finansieras. Den kommer att finansieras genom avgifter. Vi har diskuterat detta med livsmedelsproducenter som funnits med som experter. Vi skall ta en fortsatt diskussion med dem. Det färdiga förslaget finns inte på bordet här i utredningen. Det finns naturligtvis inte heller på riksdagens bord. Det finns heller inte på regeringens bord. Vi sitter i utredningen. Jag hänvisade till utredningen för att visa åt vilket håll det lutar nu. Kommunerna får större inflytande över kontrollen. Vi kommer att kunna finansiera kontrollen genom avgifter, till nytta för konsumenterna och också för producenterna.
Fru talman! Vi talar förbi varandra litet. EU skall alltså godta den här kontrollorganisationen. Det skall vara en kontrollorganisation som endast skall kontrollera att den frivilliga märkningen sker på rätt sätt. Jag har svårt att se att kommunerna skulle kunna vara det organet eftersom kommunerna har så många olika uppgifter. Det här handlar egentligen inte alls om livsmedelstillsyn, utan det handlar om tillsyn av just den specifika märkningen. Det är bråttom. Kontrollorganet måste finnas färdigt den 15 april. En utredning skall ju gå på remiss. Det tar ganska lång tid innan man kommer med något som blir ett förslag. Krävs det inte att det här hanteras på annat sätt och att det sker några kontakter eller att man helt enkelt säger att handeln och livsmedelsindustrin själva får hantera detta eftersom det är de som har fördelen av ursprungsmärkningen?
Fru talman! Det är möjligt att industrin kan klara detta själv. Men de har också bara 15 dagar på sig. Vi har diskuterat frågan i utredningen med departementet. Vi har också diskuterat den i förhållande till EU. Det är den diskussionen som Annika Åhnberg håller på med. Jag svarade Marie Wilén alldeles nyss att jag inte precis kan säga hur de diskussionerna har gått. Ett och annat gruskorn har hamnat i maskineriet. Det vet jag. Men de gruskornen håller vi på att städa bort. Det är min ambition, och tydligen också Gudrun Lindvalls och miljöpartiets ambition, att det här skall fixa sig. Jag tror t.o.m. att det kommer att fixa sig på de här 15 dagarna. Jag har gott hopp om framtiden. Tack!
Fru talman! Jag vill bara kort säga att från miljöpartiets sida anser vi att det här är något som handeln och producenterna själva skall stå för eftersom det är den sidan som har fördelen av den frivilliga märkningen. Vi har mycket svårt att se att det här är en angelägenhet där det skall in statliga medel. Vi kommer inte längre i diskussionen, men det är vad vi tycker.
Fru talman! Jag skall fatta mig mycket kort. De som det här är viktigast för är ju inte producenterna. De som det är viktigast för att se om märkningen fungerar eller inte är ju konsumenterna. Det är konsumenternas krav som skall sättas i främsta rummet. Jag tror att vi på 15 dagar kommer att kunna få ett system på det här området som också kommer att falla konsumenterna på läppen.

Fru talman! Min huvudfråga i det här anförandet handlar om vem som skall ta det nationella ansvaret för miljöforskningen i Sverige. Vid årsskiftet upphörde nämligen Naturvårdsverkets forskningsbudget. Ändå är det Naturvårdsverket som fortfarande har huvudansvaret för att samhällsviktig forskning blir gjord, att forskningen samordnas och resultaten kommer ut. MISTRA, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, som tar över en del av Naturvårdsverkets forskningsprojekt och är tänkt som ersättare vad gäller stöden, är en stiftelse och inte en myndighet och har inte heller förbundit sig att ta på sig hela ansvaret. Det lär inte hjälpa att regeringen har utsett styrelsen och att ordföranden samtidigt är generaldirektör på Naturvårdsverket. Miljöpartiet anser att det är viktigt att riksdag och regering behåller greppet om miljöforskningen. Vem skall ta ansvar för informationen till allmänheten vid nästa större miljökatastrof i Sverige? Det är inte längre fråga om om utan när nya miljökatastrofer inträffar. Nästa gång vi drabbas av plötsliga och omfattande till synes oförklarliga dödsfall och sjukdomar i faunan och floran gäller det att myndigheterna inte står svarslösa inför allmänheten. När larmen tidigare har gått har Naturvårdsverket genast kunnat starta utredande forskning. I dag fattas ca 50 miljoner kronor till miljöövervakning och akuta insatser. På grund av sparkravet 1996 på 200 miljoner kronor har Naturvårdsverket alltså skurit bort så gott som hela sin forskningsbudget 1998. Man kan också ställa sig frågan, herr talman, vem som skall ta fram sakinformationen till de mellanstatliga organisationerna som HELCOM, Östersjöns miljö, och PARCOM, Nordsjöns miljö. Sverige har tidigare varit ledande i det här arbetet och medverkat till ett beslut om utsläppsreduktioner av fosfor och kväve. Hur har regeringen tänkt sig utvecklingen av miljöforskningen i Sverige och vilka egentliga styrmedel har staten? Miljöpartiet har tidigare krävt och upprepar här kravet på vikten av att staten inte frånhänder sig samordnings och utvecklingsansvaret och bibehåller hög katastrofberedskap m.m. MISTRA skall enligt sina stadgar stödja långsiktigt strategiskt inriktad och problemlösande forskning, men inget sägs om stöd till akuta och snabba forskningsinsatser. Innebär det att Naturvårdsverket ändå får gå direkt till regeringen och söka pengar? Det är nämligen precis det som sker nu. En annan fråga som hänger i luften är vad som händer med den forskning som Naturvårdsverket bedrivit tillsammans med IVL, Institutet för vattenoch luftvårdsforskning, och som till hälften finansieras av näringslivet. Det har t.ex. gällt att miljöanpassa transporter eller industriella rengöringsprocesser. Det finns alltså inga garantier för att MISTRA i ett längre perspektiv tar ansvar för miljöforskningen. Stödet till forskningen kommer att vara avhängigt situationen på börsen - och där går det ju upp och ned som vi vet. I dag finns forsknings och utbildningsavdelningar vid universitet som har tillkommit tack vare Naturvårdsverkets anslag. Denna verksamhet är så viktig att Utbildningsdepartementet borde ta över ansvaret och skapa garantier för mer stabila arbetsförhållanden. I dag är det tio fasta forskartjänster som hänger i luften. Det motsvarar 18 miljoner kronor. Miljöpartiet anser inte att situationen är acceptabel. Vi menar att det måste finnas ett klarare statligt ansvar vad gäller svensk miljöforskning och dess framtid. Naturvårdsverket kan inte med regeringens neddragningar upprätthålla ansvaret för miljöbevakning och akuta insatser. Miljöpartiet har i många sammanhang och i flera år i stället krävt större satsning på miljöforskningen. Det är alltså tre viktiga saker som vi måste poängtera här i och med överflyttningen av ansvaret från Naturvårdsverket till stiftelsen MISTRA. Det är den effektrelaterade forskningen. Det finns ingen som tar ansvar för den. Det är MISTRA:s stadgar, som inte ger utrymme för det här. Det är också det nationella ansvaret. Vem tar det? En fjärde punkt är: Vad händer med dessa fasta forskartjänster? Jag tror att det här är oerhört viktiga frågor. Trots att vi fattar beslut för treårsperioder - den här gången gäller det 1997-1999 - och att det förenklar behandlingen av betänkandet, tycker jag att sådana här viktiga frågor bara inte får stoppas under mattan eller gömmas. Det är oerhört viktigt - både för oss nationellt och internationellt - att ha klara linjer för vem som har ansvar för den nationella miljöforskningen. Eftersom det inte finns några reservationer så kan jag heller inte reservera mig, herr talman. Jag får nöja mig med det här.

Herr talman! Jag har skrivit en motion om läderhantering och om vilken påverkan kemikalier i lädret kan ha på oss människor och på vår omgivande miljö. Ett särskilt yttrande har lagts fram i utskottet på grund av att den forskning som jag efterlyser i motionen behandlas i treårsperioder i jordbruksutskottet. Den kommer därför inte att behandlas nu. Jag vill dock ta upp en del frågeställningar i motionen. Läder, som min motion handlar om, garvas med en hel del kemikalier. Främst handlar det om krom, s.k. trevärt krom, som används i 95 % av allt läder. Ett trevärt krom är allergiframkallande, men det kan omvandlas till sexvärt krom, vilket är cancerframkallande och allergiframkallande. På grund av att kromet omvandlas till den farligaste sortens krom vid avfallshantering, tycker jag att läderavfall bör bli klassat som miljöfarligt avfall i framtiden med tanke på allt läder vi använder. Detta behandlar vi inte i dag, men eftersom det är en väsentlig del av mitt motion så vill jag bara nämna det. Pentaklorfenoler, ett konserveringsmedel, har vi nu inget förbud mot, men väl begränsningar för, i Sverige. I Tyskland tillåts dock 200 gånger mindre än i Sverige. Pentaklorfenoler har använts och används vid transporter av läder, bl.a. för att förhindra att lädret möglar. Pentaklorfenol används i Indien, Kina och andra länder. På grund av att stora mängder läder importeras till Sverige får vi också in det hit. Vid garverier här i landet har konserveringsmedlet minskats, men svårigheten ligger i att det importeras så mycket hudar. Militären har också använt stora mängder pentaklorfenoler, t.ex. i maskeringsnät som försvaret nu vill ha destruerade. Bränns pentaklorfenoler bildas det dioxiner, vilket är än mer giftigt. Läderavfall - gamla skor m.m. - bränns i allmänhet i avfallshanteringen. Trots att det uppges att pentaklorfenol inte används, visar undersökning av vårt blod att det rinner i vårt blodomlopp till 25 %. Herr talman! Läder färgas med s.k. azofärgämnen. Dessa kan omvandlas till ytterst giftiga aminer. Ett tjugotal av dessa är förbjudna i Tyskland, men många av våra skor, väskor, bälten och plånböcker importeras från andra länder, där de här modefärgerna används. I Sverige har en del stora garverier försvunnit, men effekterna för dem som har arbetat i garverierna kvarstår. Det har gjorts studier på dem som började arbeta för ca 20 år sedan vid tre sydsvenska garverier. Cancer hittades i större antal än vad som var väntat vid dessa undersökningar på över 2 000 personer. Tidigare studier hade visat på en riskökning för sarkom hos garveriarbetare, men nu visade den här studien på en trefaldig riskökning av speciellt mjukdelssarkom. Studier i andra delar av världen har haft skiftande resultat. Några studier i USA har visat liknande resultat. I Italien och England visade det sig att pentaklorfenol gav cancer. Det är därför angeläget, herr talman, att ytterligare forskning kan initieras. Den stora mängd läder som vi använder indikerar detta. Herr talman! Det har nyligen skrivits en rapport av Kemikalieinspektionen om kemikalier i kläder. Men när det gäller läder har tanken ännu inte väckts att det i någonting så "naturligt" kan finnas ämnen som gör oss sjuka. Det är inte enbart garveriarbetare som är utsatta. Det är också skomakare, handskmakare och tillverkare av arbetshandskar m.m. Samband mellan lösningsmedel och lungcancer och mellan läderdamm och cancer i bukspottkörteln har observerats. Allergiker som inte tål krom bör inte gå barfota i kromgarvat läder. De skall helst använda annat läder som inte är garvat med krom. Ty det finns, herr talman, annat läder. Det finns läder som garvas på ett annat sätt. Det finns vegetabilgarvat och barkgarvat läder. Detta läder har en tusenårig tradition och görs på ett fåtal garverier i Sverige. Barkgarvning tar längre tid, och lädret blir inte lika smidigt. Men vi kunde ju vänja oss vid att inte ha klorblekt papper, så varför inte försöka med en miljövänligare variant? Men under tiden behöver vi ta reda på de faror vi utsätter oss för alldeles i onödan och öka forskningen på området.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

Vi tycker att regeringen tillsammans med SKB måste gå in och driva den här frågan mer aktivt än man har gjort. Vi måste finna lösningar på frågan. Principen finns. Det är frågan om förstudier det gäller. Där tycker vi att regeringen måste bli mer aktiv än den har varit hittills. Därför yrkar jag bifall till reservation 1.

Herr talman! I det här betänkandet, JoU17 om kärnsäkerhet, anser Moderata samlingspartiet i sin reservation att regeringen måste ta ansvar och vidta erforderliga åtgärder för att säkerställa slutförvaret av kärnkraftsavfallet. När jag läste motionen och reservationen insåg jag inte riktigt vad Moderaterna ville. Men vad jag förstår av Göte Jonssons inlägg nu, menar Moderaterna att regeringen måste påskynda så att SKB skall kunna slutföra de här förstudierna. När det gäller de här förstudierna behöver inte SKB ha tillåtelse. Man kan gå in i varje kommun i det här landet och göra förstudier. Det man egentligen håller på med nu är en stor översiktsstudie över hela landet. Sedan skall man mer kunna gå in i de olika regionerna och även kommunerna för att göra dessa studier. Man har fått i uppdrag att i första hand kartlägga den östra delen av landet, men man skall också titta närmare på hur det ser ut i den södra och den norra delen. Nu har man gjort förstudier i fem olika kommuner. Förstudien i Östhammar är färdig och den skall man nu granska. Där har man kopplat in exempelvis Uppsala universitet. Förstudien i Nyköping är också klar. Där skall en granskning nu påbörjas. I Oskarshamn pågår en förstudie. Regeringens ambition och även SKB:s är att man måste ha förstudier i mellan fem och tio kommuner för att man skall kunna få ett bättre urval när man sedan skall börja proceduren. Jag tycker inte att det är läge att nu göra någonting åt exempelvis kommunala veton. Enligt SKB kommer den här processen att innebära att några beslut om slutförvaring inte kommer att fattas förrän om tio femton år. Kd har också i en motion som finns i det här betänkandet skrivit att vi borde ha ett moratorium på tio år innan vi fattar några beslut. Om vi är överens om allt annat, att SKB sköter det här bra, tycker jag att vi får ha tålamod. De här förstudierna tar sin tid. Sedan kommer urvalsplatsundersökningarna att ta sin tid. Därefter skall man detaljundersöka detta. Det sker en mängd olika saker innan vi kommer fram till den dag man kan säga att det är den här kommunen som passar bäst. Då får vi se. Med allt sakunderlag tror jag faktiskt att det blir någon kommun som kommer att anta detta, varför inte en kommun nere i Småland. Oskarshamn tror jag ligger bra till för att kunna fullfölja detta från början till slut. Jag yrkar alltså bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationen.

Herr talman! Till det här betänkandet har vi fogat ett särskilt yttrande angående MOX-bränsle. Att det enbart blev ett särskilt yttrande beror på att miljöministern den 15 augusti 1997 och den 28 januari 1998 har svarat mig i en interpellation respektive fråga i ärendet. Hon har sagt att användandet av MOX bränsle och överlåtelse av plutonium för att låta kärnkraftsföretag tillverka MOX-bränsle kräver regeringens tillstånd. Jag menar emellertid att det uttalandet står på lösan grund. Vad händer om det blir en regering efter nästa val som vill att Sverige skall vidareutveckla kärnkraften i stället för att avveckla den? Vi i Miljöpartiet vill hindra framställning av MOX-bränsle efter upparbetning av det utbrända kärnbränslet. Vi vill stoppa eventuell införsel av MOX-bränsle till Sverige. Vi anser att Sverige aldrig skall producera eller använda MOX-bränsle i de svenska reaktorerna. Vi varnar för slutförvar av MOX-avfall, som är ännu mer komplext än det vanliga högaktiva kärnavfallet. I dag behandlas enbart de yrkanden som handlar om kärnavfallet. Men det betyder ändå att vi måste se på processen före, innan det blir avfall. Det viktigaste är att inte föra in något i en process som vi inte vet hur vi skall hantera i slutändan, och dit hör definitivt Bakgrunden är denna: Omkring år 1980 skickade Oskarshamns kraftgrupp, OKG, 139 907 kg svenskt använt kärnbränsle till Sellafield, f.d. Windscale. Det var innan staten fattat beslut om direktförvar. I Sellafield har det förvarats utomhus i behållare i närheten av havet med dess salt och klorider i snart 20 år, vilket påverkar konditionen hos behållarna. I ett brev från det brittiska företaget BNFL, med datum den 18 mars 1996, sägs det att en del av bränslet läckte redan vid transporten till England. "However, we do know that some OKG fuel was already leaking when it was transported to the UK." För ett år sedan presenterades en utredning om förutsättningarna för att återföra det svenska kärnbränslet från Sellafield för slutförvaring i Sverige utan att det upparbetas. Då framgick det att det skulle bli mycket dyrt att återta de ca 140 tonnen kärnbränsle och att en omkonditionering hade varit nödvändig. Enligt det ursprungliga avtalet med BNFL skall kärnavfallet upparbetas och plutoniet samt uranet därefter skickas tillbaka till Sverige. Halva upparbetningen har betalats av OKG. I somras gav regeringen klartecken för en sådan upparbetning. Regeringen bedömde det tydligen alltför dyrt att åstadkomma en förändring av det kontrakt som OKG upprättade 1969. Det betyder att det nu finns 900 kg plutonium i England som är svenskägt. Risken finns att plutoniet kommer att användas för framställning av MOX-bränsle, som består av ca 5 % plutonium och 95 % uran. I år tar nämligen Sellafield en ny fabrik i bruk med kapacitet av 120 ton MOX bränsle. Om vi jämför med att 1996 producerades sammanlagt 125 ton MOX-bränsle i hela världen. Nu verkar dessa anläggningar växa upp som svampar ur jorden både i öst och väst. Regeringen har som sagt fattat beslut om direktdeponering i stället för upparbetning efter 1980 och har bl.a. skrivit: "Den nuvarande svenska politiken när det gäller använt kärnbränsle är inriktad på direkt slutförvaring av bränslet utan upparbetning. Om detta råder enighet i riksdagen. Ett av motiven till denna hållning rör frågan om ickespridning av kärnvapen mot bakgrund av att plutonium frigörs vid upparbetning." Men, hör och häpna, i höstas gick vd för OKG ut och meddelade att han planerar att söka myndigheternas tillstånd för att använda plutoniet som MOX bränsle. Han ansåg det vara bäst ur ekonomisk, miljöoch säkerhetssynvinkel. Men det är helt fel. Det största och farligaste hotet är möjligheten att framställa kärnvapen av plutoniet. Det har jag nämnt. Men det är också mycket farligt att använda MOX Däremot ser många länder en chans att göra goda affärer. De argumenterar med att man kan minska plutoniumberget genom att använda MOX-bränsle. Sanningen är att man brukar köra 1 3 vanligt kärnbränsle. Då minskar plutoniet i MOX bränslet men växer i det andra bränslet. I slutändan blir det mer plutonium, inte mindre när man tar ut det ur reaktorn. Två personer som forskar om användningen av MOX-bränsle i lättvattenreaktorer och dess påverkan fick förra årets alternativa Nobelpris. Tagaki, japanen, och Schneider, fransmannen, träffades första gången i Japan på en konferens om plutonium. De upptäckte likheter mellan Frankrike och Japan beträffande hanteringen av kärnkraftsfrågan och började samarbeta med anledning av skeppningen av plutonium från Frankrike till Japan. Pagaki vill införa moratorium för Japans plutoniumprogram, vilket nyligen fick till resultat att man håller på att trappa ned plutoniumprogrammet. Förutom problemet med att köra MOX bränslereaktorer finns det även här ett avfallsproblem. Fortfarande ligger det 24 ton utländskt MOX-avfall i mellanlagret i Oskarshamn i Sverige, i CLAB, utan att SKB har presenterat förslag hur Sverige skall slutförvara detta som är farligare än det vanliga högaktiva avfallet. MOX-avfallet har många gånger kraftigare neutronstrålning än vanligt kärnkraftsavfall. Plutoniuminnehållet gör det farligare att hantera än vanligt uranbränsle. Använt MOX-bränsle innehåller avsevärt högre halter än vanligt använt uranbränsle av flera andra transuraner, t.ex. det extremt långlivade neptunium 237 och det ytterst radioaktiva curium 242. Det finns absolut ingen lösning av detta livsfarliga avfall. Därför skall vi inte framställa ytterligare MOX-avfall 900 kg plutonium motsvarar 180 Nagasakibomber. Hur skall Sverige kunna lösa problemet med det upparbetade kärnavfallet? Vad skall Sverige göra med 900 kg plutonium? Skall det bli 150 MOX bränsleelement som OKG kan använda om några år? Det skulle innebära att reaktorerna måste konstrueras om och ännu mer pengar läggas på en livsfarlig oekologisk energiform. Vi i Miljöpartiet de gröna anser att Oskarshamns kraftgrupp eller något annat svenskt kärnkraftsföretag aldrig skall få tillstånd att producera eller använda Eftersom miljöministern i en interpellationsdebatt uttryckt liknande farhågor och åsikter som Miljöpartiet i fråga om MOX-bränsle reserverar vi oss inte i detta betänkande. Vi avser dock att bevaka frågan och att vid behov återkomma i frågan och på andra sätt följa den.

Herr talman! Förra veckan redovisade Svenska Arbetsgivareföreningen i en rapport att företagsklimatet i Sverige under innevarande mandatperioden blivit sämre. 75 % av alla förändringar som Socialdemokraterna och dess stödparti medverkat till har varit direkt negativa för företagsamheten. Det är i huvudsak förändringar inom skatteområdet som bidragit till denna negativa utveckling. Denna felaktiga inriktning av politiken har lett till att massarbetslösheten består och antalet jobb sjunker. En klar majoritet av svenska folket har också i den SIFO-undersökning som publicerades i förra veckan visat sitt kraftiga missnöje med den förda politiken. Socialdemokraterna och Centern står definitivt inte på medborgarnas sida. I stället för att vara ombud för folket uppträder man alltmer som fogdar och skatteindrivare. Socialdemokraterna och Centern avvisar återigen kravet från oss moderater, folkpartister och kristdemokrater att företagen inte skall tvingas betala in moms till staten innan de själva har fått betalt från sina kunder. Socialdemokraterna och Centern vill inte heller medverka till en återgång till den självklara principen att inbetalningen av moms och andra skatter och avgifter sker i rätt tid om den görs på förfallodagen. Socialdemokraterna och Centern vill uppenbarligen inte heller göra något åt den uppenbara likviditetsförsämring som de nya skattekontoreglerna innebär för företagarna med regelbundna momsåterbetalningskrav. I går fick skatteutskottet information från Riksskatteverket om de första utfallen av skattekontot. För att vara på den säkra sidan hade inte mindre än miljarder kronor en eller två dagar för tidigt. Det är en fjärdedel av hela momsbeloppet, och det är inte mindre än 43 % av alla de företag som är momsskyldiga. Det är återigen småföretagen som brandskattas på sin likviditet. Ulla Wester-Rudin! Att ni inte lyssnar på oppositionen är en sak. Men ni vill inte heller lyssna på småföretagarna, samtidigt som ni säger i er officiella politik att det är småföretagen som ni skall satsa på och som skall skapa de riktiga arbetena framöver. De nya bestämmelserna är så tokiga att även företag som regelmässigt har överskjutande ingående moms måste särskilt begära deklarationsblanketter, och tiden för återbetalning har förlängts med åtskilliga dagar. I Dagens Industri den 16 februari kan man läsa följande: "Det här kostar mig en kredit på mellan 200 000 och 400 000 kronor, säger Jan Nilsson med handelsföretaget Jan Nilsson Trade i Växjö." En av de senaste företagsovänliga handlingarna från regeringens sida är beskedet om att företag inte får göra avdrag för moms avseende anskaffning av datorer att nyttjas av företagens anställda i hemmet. Det är således hur uppenbart som helst att Socialdemokraterna och Centern inte står på medborgarnas sida. Ulla Wester-Rudin att vidta för att komma till rätta med återbetalningar av överskjutande ingående skatt och för att komma till rätta med avdrag för ingående moms för de datorer som används av de anställda i hemmen? Har ni vidtagit några åtgärder för att förmå regeringen att ändra reglerna för inbetalning av moms? Det är några frågor som jag gärna vill ha svar på i dagens debatt. Herr talman! För tids vinnande yrkar jag bifall endast till reservation nr 10 i detta betänkande, men jag står naturligtvis bakom alla övriga där vi moderater har reserverat oss.

Herr talman! Betänkandet handlar om mervärdesskattefrågor. Det är förvisso en omfattande och stor skatt som beläggs på nästan alla varor och tjänster och har mycket stor betydelse för medborgarna. Vår grundläggande inställning är att vi vill ha så enkla regler som möjligt och att momsen skall vara så generell som möjligt. För dagen handlar detta om något mer specifika frågor. Den första frågan gäller skattekonto. Carl Erik Hedlund tar upp många av aspekterna. Det principiellt viktiga är att när förenklingar görs - vilket vi tycker är bra, och fler borde göras - måste man ha klart för sig vems perspektiv man skall ha och för vem det skall bli enklare. Skall det bli enklare för systemet, eller skall det bli enklare för den enskilde? För oss liberaler är det självklart att man skall ta den enskildes perspektiv, oavsett om det handlar om småföretagare eller privatpersoner. Skattekontoreformen har på några punkter på ett helt felaktigt sätt tagit byråkratins parti mot den enskilde. Det gäller bl.a. inbetalningsregler. Den andra frågan är att människors oro inte tas på allvar. Det kan även gälla sådant som kan redas ut till att de i sak inte utgör problem för den enskilde. Människor är oroliga för att de t.ex. skall missa inbetalningar. Det är ett problem i sig som måste tas på allvar. Så till frågan om inbetalningsdatum på mervärdesskatten. Som är välbekant tycker vi att det är orimligt att företag skall hamna i situationen att de skall betala in skatten innan de har fått betalt för sina fakturor. Det var ett i sak dåligt beslut när det fattades. Vi protesterade och sade att det skulle bli många problem. Centern och Socialdemokraterna sade att det inte skulle bli problem. Men efter ett tag sade de att det hade blivit problem och att de skulle bli en ändring för företag med under 40 miljoner kronor i omsättning. Det var bra att de lyssnade då, men det hade varit bättre om de hade lyssnat i förväg. Detta kom ju inte som någon överraskning. Denna ändring har många nackdelar. Förutom att problemet kvarstår för de större företagen, får det för de mindre en tröskeleffekt. Jag har hört talas om många exempel där man funderar på att dela upp företagen eller när en ny verksamhet startas sker det i form av dotterbolag - som egentligen inte är rationellt. Men detta och andra förväntade förändringar gör att det skapas skilda bolag. En annan stor nackdel för mindre företag är den stora misstron mot politiker och det politiska systemet. Kan de göra detta en gång, kan de göra detta en gång till. Kan de fatta ett dåligt beslut, kan de fatta ett annat dåligt beslut. Det är inte bra, speciellt inte om arbetslösheten skall bekämpas med hjälp av många nya jobb i nya och växande företag. Herr talman! Med anledning av detta vill även jag yrka bifall till reservation 10.

Herr talman! Kristdemokraterna har tidigare krävt en återgång till tidigare bestämmelser för företagens inbetalning av moms. Det nya skattekontot har påverkat rutinerna kring när och hur inbetalningarna skall ske. Vår principiella hållning gäller naturligtvis fortfarande. Vi anser att staten kräver in momsen alldeles för tidigt och för snabbt. Vi anser att inbetalningspunkten skall vara den 12:e i andra månaden, och den skall vara lika för alla näringsidkare. Det skulle kunna gynna företagens likviditet och garantera att företagen fick goda möjligheter att få in pengarna från sina kunder innan momsen skall vara inbetald. Det här är också ett EU-krav, som vi tycker att det är viktigt att leva upp till också här i Sverige. Det är svårt att förstå varför den svenska regeringen skall pressa våra företag mer än vad andra gör och vad som rekommenderas ute i Europa. Herr talman! Så går jag över till barnboksmomsen. Kristdemokraterna vill med hänsyn till barnens behov av stimulerande läsupplevelser, för att barnen skall få ett intresse för läsning, öva upp läsförmågan och utveckla sitt språk att momsen på barnböcker skall sänkas. Vi anser att detta skulle gynna tillgängligheten av bra böcker i hemmen. Vi anser att regeringen bör lägga fram ett förslag om detta och att det gott kan gälla från den 1 januari 1999. Så går jag över till momsen på djurparksbesök. Vi anser från Kristdemokraterna att det inte finns några skäl att missgynna svenska djurparker, typ Kolmården och Noaks Ark, i förhållande till museiverksamhet och andra kulturevenemang som i dag belastas med endast 6 % moms. De här parkerna står för ett förtjänstfullt forsknings och utvecklingsarbete, och de bidrar till att bevara och förmedla en del av vårt gemensamma kulturarv till nuvarande och kommande generationer. Det här kravet tycker vi att riksdagen behöver ta fram snarast. Herr talman! Mot bakgrund av vad jag har anfört yrkar jag bifall till reservationerna 2 och 10. Vi står naturligtvis också bakom våra övriga reservationer.

Herr talman! Ulla Rudin kanske inte angriper men kritiserar mig för att jag lyfter fram behjärtansvärda frågor och sådana frågor som är angelägna. Hon exemplifierar med barnboksmomsen. Jag tycker att det är ganska naturligt att det är de behjärtansvärda frågorna man lyfter fram. Vi tycker att barnböcker är viktigt. Ulla Rudin säger att det är svårt att dra gränser. Vi kan dra gränser när det gäller livsmedel och annat där det kan vara mycket svårare att dra gränser. Det klarar vi. Vi kanske kan klara detta också. Vi kan åka till England och prya, för där har man detta system. Det fungerar riktigt bra. Skulle det vara så att vi sänker momsen på en och annan tonårsbok tycker jag inte att man behöver vara så ledsen för det. Det går åt rätt håll, tycker jag. Slutligen får vi kritik för att vi uppdrar åt regeringen att plocka fram pengarna för detta. Vi kan säkert hjälpa till, Ulla Rudin, men vi har en regering och vi tycker att det är lämpligt att regeringen regerar.

Herr talman! Det är en ganska enkel logik från min sida. Jag tror, kanske till skillnad från Ulla Rudin, att en viss mångfald av litteratur och barnböcker i hemmet stimulerar till mer läsning. Om det råder brist på böcker eller om det finns ett fåtal i värsta fall tråkiga böcker blir stimulansen inte särskilt stor. Det är inte så mycket märkligare än så. Jag tycker att det är viktigt att barnen får läsa och att de får ett bra språk. Det utvecklar oss på många olika sätt. Det är inte så märkligt. Vi tycker att detta är viktigt. Vi vill satsa pengar på det. Det är därför vi ställer våra krav.

Herr talman! Ulla Wester-Rudin tar bl.a. upp vårt förslag om en sänkt moms för nöjesparker, djurparker och liknande. Hon säger att man måste dra gränsen någonstans. Tycker inte Ulla Wester-Rudin att cirkus, konserter och teater egentligen bara är utslag för olika typer av folklig kultur? Vilka bevekelsegrunder har man från majoriteten när man säger att momsen skall vara låg på cirkus, men att den som går till nöjesparken och roar sig skall betala en högre moms? Vad är det för distinktioner som ligger bakom detta? När det gäller momsinbetalningen vill jag säga att det har kommit fram mycket intressant i Ulla Wester Rudins inlägg, nämligen att smygfinansieringen är medveten från regeringens sida. Jag kan inte tolka det på något annat sätt. Visserligen stod det aldrig i propositionen att avsikten var att dra in likviditet från småföretagarna, men det är uppenbart att staten tjänar en á två räntedagar och avsevärda belopp när man nu motsätter sig att inbetalningsdagen på bank eller postgiro skall gälla som den verkliga inbetalningsdagen. I stället skall det datum som pengarna har kommit skattemyndigheterna till handa gälla. I det fall som jag redovisade blev det 10 miljarder kronor. Det var ett lika stort belopp - 9 1⁄2 miljarder kronor - som staten drog in vid förra omläggningen, när man tog bort några av dagarna. Det är summa 20 miljarder i likviditetsindragning.

Herr talman! Det är alldeles riktigt att förkortningen av inbetalningsperioden för momsen fanns med i budgeten. Men när det gäller skattekontots införande finns det mig veterligen inte någon budgeteffekt inräknad. I så fall ligger det i några dolda siffror. Det vi nu pratar om är att det blir en likviditetsförstärkning till staten därför att företagarna för att vara säkra på att inte drabbas av en straffavgift betalar in för tidigt. Därmed förlorar de pengar alldeles i onödan. Det finns exempel på detta. Tidningen Redovisningskonsulten skriver: Skattekontot ingen lättnad för småföretagare. Dagens Industri skriver: Nya momsregler drabbar importföretagen hårt. Det är detta som debatten i företagskretsar rör sig om. Men jag har ju fått svaret. Det är av finansieringsskäl man gör detta. Men frågan är fortfarande: Anser Ulla Wester Rudin att det alltid är statens intresse som skall gå före medborgarnas och, i det här fallet, företagens intresse? Man säger att det är småföretagen som skall rädda landet och se till att det blir nya jobb. Varför gör man då så att deras verksamhet försvåras?

Herr talman! Det aktuella betänkandet innehåller, såsom har framgått, en uppsamling av en massa motioner från den allmänna motionstiden. Flera av dem har egentligen budgetpåverkan. Med tanke på den nya budgettekniken kan det ifrågasättas om man skall behandla motionerna på det här sättet när de inte är finansierade. Här återkommer bokmoms, djurparker, nöjesfält, tivolin, sänkning av moms vid försäljning på konstgallerier och liknande saker. Det här är principsaker som redan är avgjorda en gång. Jag kan också tycka att flera av de här sakerna skulle vara behjärtansvärda. Men jag är inte beredd att t.ex. sänka momsen på böcker och tidskrifter, till en kostnad av 1,1 miljard, när jag ser vilka andra behov som finns i samhället. Jag vill faktiskt ta den diskussionen i ett budgetperspektiv. Därför har vi valt att inte ställa oss bakom någon av de reservationer som finns, trots att vi har partikamrater som har motionerat vad det gäller t.ex. bokmoms. Sedan kommer vi till de reservationer som finns. Jag lyssnade väldigt noga på Carl Erik Hedlund. Första hälften av anförandet handlade som vanligt inte om betänkandet utan om det allmänna företagsklimatet - allmänt gnöl och gnäll i vanlig ordning, såsom det brukar vara från moderaternas sida. Jag fäste mig vid Carl Erik Hedlunds indignationsnummer när det gällde det faktum att 170 000 företag hade betalat en till två dagar för tidigt och på det sättet brandskattats på sin likviditet. Jag undrar var Carl Erik Hedlund skall säga när det verkligen händer något på det här området. Hur kan man stå här i talarstolen och säga att ett företag som frivilligt betalar in en eller två dagar för tidigt, vilket är ytterst marginellt, samtidigt brandskattas på sin likviditet? Jag brukar ta till ganska ordentligt när jag är i talarstolen, men jag har inte kommit i närheten av Hedlunds bedömningar i det här sammanhanget. En annan sak är också väldigt intressant. Här står man och klagar på skattekontot och säger att det har inneburit att företagarna betalar in några dagar tidigare. Men vi flyttade ju faktiskt fram betalningen från den 15 till den 26. Den är alltså senarelagd med elva dagar i och med skattekontolagen. För de mindre företagen flyttade vi fram från den 10 till den 12. Det säger inte Hedlund ett dugg om. När man skrivit reservation 10 har man dessutom totalt glömt bort detta faktum. Hela den reservationen bygger de facto på de gamla redovisningsreglerna! Man spelar alltså ett väldigt underligt spel. Man tar upp skattekontolagen och påstår att den är ett problem. Men den har ju faktiskt förbättrat för företagen när det gäller momsredovisningsreglerna. Eller har inte Carl Erik Hedlund uppfattat den förbättring som har skett i och med detta? Man har faktiskt fått längre tid. De fyra dagarna finns fortfarande. Om ett företag har 30 dagars kredit och skickar ut en faktura till den 30 i en månad kan man kanske få pengarna inbetalda tre eller fyra dagar för sent. Men jag anser att vi nu är ganska nära i fas med vad som är rimligt och rätt när det gäller momsinbetalningarna. Det är faktiskt en hel del som faktureras i början av en månad, och då har man en ganska lång kredit - nästan upp till en månad. Man kan lika gärna säga att vid alla de fakturor som går ut den 3 eller den 4 och förfaller till betalning den 3 eller den 4 nästa månad har man 23-25 dagar på sig under vilka man har kredit. Men det nämner inte de borgerliga, utan de tar den sist utsända fakturan och tittar på den. Jag tycker inte att den typen av debatt är värdig Sveriges riksdag. Man skall försöka belysa sakerna från alla håll och försöka vara ärlig i debatten. Sedan går jag över till återbetalningen av överskjutande ingående mervärdesskatt. Som jag uppfattar den information vi fått från Riksskatteverket är det här inget större problem för företagen. Om de tidigare redovisat den ingående momsen är det nya med skattekontolagen att de också måste redovisa eventuella arbetsgivaravgifter och annat som ingår i skattekontot. Det är vad man är tvingad att göra. För det skall ju faktiskt kvittas. Den ingående momsen skall kvittas bort mot de avgifter man har att betala. Även här spelar ni alltså ett väldigt underligt spel. När det slutligen gäller reglerna för inbetalning till skattekontot sades det när vi antog propositionen att det skulle bedömas när pengarna var inbetalda till skattemyndigheten. Vi tyckte inte att det var särskilt lyckat. Vi tyckte inte att det var bra. Vi tycker att den dag pengarna skickades, dvs. poststämplades, hade varit det riktiga. Tyvärr fanns det en majoritet som ansåg någonting annat. Men vi anser inte att detta i någon större utsträckning brandskattar företagen på likviditet. De tordönsstämmor vi hör från Carl Erik Hedlund är väl snarare litet pinsamma. Sedan skall jag säga några ord om reservation 9, som egentligen är väldigt rolig. Vad moderaterna säger är ju att man skall få göra avdrag för pengar som man får i ersättning från försäkringsbolaget. I samband med behandlingen av frågorna om rån och stöld påpekade jag detta. Folkpartiet backade då, av förklarliga skäl. Vad ni moderater säger är att man skall få göra avdrag för momsen trots att pengar har kommit in genom försäkringsersättningen. Man får vara företagsvänlig; det tycker jag. Men här går väl gränsen. I andra sammanhang är ni mot företagsstöd. Här vill ni alltså att pengar skall betalas tillbaka som redan betalats ut genom försäkringsbolaget. Som sagt: Man får vara företagsvänlig men var går gränsen egentligen för moderaterna? Slutligen yrkar jag bifall till hemställan i utskottets betänkande.

Herr talman! Jag skall helt kort beröra två reservationer från oss i Miljöpartiet som finns fogade till betänkandet. Det mesta av det som sägs i betänkandet är ju sådant som vi tidigare diskuterat såväl mycket och länge som ivrigt. Per Rosengren tycker att det är litet märkligt att vi återkommer med kraven på sänkt moms på böcker och djurparker. Men den budgetbehandling som vi har bakom oss rör budgeten för 1998. Skälet till att riksdagen har valt att behandla de här motionerna är att de tar sikte på kommande budgetbehandling, för 1999 och framåt. För övrigt håller jag med Per Rosengren. Det hade alltså varit märkligt att behandla dem en gång till. När det gäller detta med böcker och djurparker upprepar vi, det framgår av betänkandet, Miljöpartiets krav. Momsen på böcker borde sänkas. Jag har nu hört Ulla Wester-Rudins argumentering och skall inte särskilt mycket bemöta den. Jag håller med om att man generellt måste vara försiktig med att ändra momsregler hit och dit. Jag tror att detta är viktigt. Det finns nämligen ett behov av kontinuitet. Ibland är kanske andra medel bättre. Det återstår att se vad utredningens förslag kan leda till. Vi kommer naturligtvis att se positivt på de förslagen. Viktigast också för oss är att se till att bokens ställning stärks. Det är liksom huvudsaken. Just böcker är ett exempel på att priset påverkar väldigt mycket. Trots att man stärker biblioteken kan det vara värdefullt för människor att kunna prioritera köp av böcker. Trots datorer och annat är boken, förhoppningsvis, inte död. Jag tror att boken lever - och boken måste få leva! Utskottet hävdar i sin argumentering att det inte finns något statsfinansiellt utrymme, och det kan man naturligtvis hävda. Ulla Wester-Rudin säger att det är ungefär 600 miljoner kronor som det handlar om när vi talar om böcker och om momsen på böcker. Det är faktiskt en fråga om prioritering. Vad vill vi lägga pengarna på? Litet tillspetsat kan man fråga: Hur många böcker får man för ett JAS-plan? Det är alltså en fråga om vad vi väljer att lägga pengarna på. I vårt budgetalternativ redovisar vi hur vi vill fördela och prioritera. Där har vi utrymme för att prioritera just böcker. Andra länder i Europa har, som vi hört, en mycket mera positiv syn i det här sammanhanget. De har lägre skatter. Det är väl en av de positiva saker som vi borde kunna ta efter. Detta är ett av de skäl som vi har angett. Vi tycker alltså att regeringen borde lägga fram nämnda förslag men vi får väl, som sagt, återkomma till den debatten. Sedan får vi se hur vi gemensamt kan stärka bokens ställning i samhället. Herr talman! Djurparkerna i Sverige befinner sig i ett ganska pressat läge. Egentligen tar vi i vår motion sikte på djurparken Nordens Ark, som är väldigt speciell i sammanhanget. Den har en litet annorlunda inriktning jämfört med andra djurparker. Syftet med Nordens Ark finns sedan starten, dvs. redan i programförklaringen. Det handlar om att rädda och bevara utrotningshotade djur dels genom avel och uppfödning, dels genom återinplantering när så är möjligt. Man satsar också på forskning och utbildning. Vidare sprider man information. Den sortens gärning betecknar vi som en kulturgärning som gör att vi tycker att det vore rimligt att positivt tolka de regler som EU:s momsdirektiv ändå medger när det gäller att göra en insats ekonomiskt för de här djurparkerna. Naturligtvis är det svårt att skilja ut vissa djurparker. Därför säger vi att det enda rimliga nog är att samtliga djurparker får en momssänkning, trots att Nordens Ark har en särställning. Även Kolmårdens djurpark rör sig åt samma håll. Man tar där upp den här sortens intressen. Vi vet också att även andra djurparker har ett arbete på gång som rör sig åt nämnda håll. Eftersom även andra djurparker rör sig i samma riktning och vi ser Nordens Ark som ett föredöme menar vi att det kan vara en rimlig avvägning att låta samtliga djurparker få nämnda förändring. Jag står naturligtvis bakom alla våra reservationer men för tids vinnande nöjer jag mig med att yrka bifall till reservationerna 1 och 4.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande 1997/98:SkU18 om vissa punktskattefrågor föreligger från oss moderater inte mindre än 15 reservationer och 5 särskilda yttranden. Jag yrkar bifall till reservation nr 1 under mom. 1 men självfallet står jag bakom samtliga reservationer och särskilda yttranden. I detta mitt anförande kommer jag att beröra en del av de moderata reservationerna. Vad gäller reservation nr 1 om energibeskattningens allmänna inriktning menar vi moderater att vårt land skall dra nytta av de resurser som står till folkhushållets förfogande. Riksdagens energibeslut våren 1997 är mot den bakgrunden djupt olyckligt för Sverige. De energipolitiska riktlinjer som antogs skadar vårt land som industrination. Särskilt allvarligt är beslutet om att påbörja en förtida avveckling av kärnkraften. Detta innebär en kapitalförstöring som saknar motstycke i historien och som kommer att medföra välfärdsförluster. Miljön skadas och det blir svårare att bekämpa arbetslösheten. Klimatfrågan är det största miljöproblemet och en global överlevnadsfråga för mänskligheten. Därför måste Sverige bedriva en offensiv klimatpolitik och fullgöra sina internationella åtaganden på området. Koldioxidbeskattningen kan stödja klimatpolitiken genom att medverka till en begränsning av utsläppen från fossila bränslen. Den förutsätter dock åtminstone en europeisk samordning eftersom effekten annars blir att produktionen flyttar till andra länder. Miljöskatterna bör ses som ett komplement till miljöpolitiken. En avvägning mellan miljöskatter och andra medel - såsom administrativ reglering, förbudslagstiftning, informationsinsatser etc. - måste göras. Miljöskatterna är mest effektiva när de riktas mot miljöproblem som det är relativt lätt att åtgärda. När det gäller befintliga energiskatter finns det utrymme för en omfördelning, så att skatterna blir mera utsläppsrelaterade och mindre beroende av energiinnehållet. Skatt på energi bör, i den utsträckning som detta skall förekomma, tas ut proportionellt mot energiinnehållet. I dag är exempelvis energiskatten lägre på kol än på olja, vilket inte är motiverat. Sedan gäller det reservation nr 6 om energiskatt och fri rörlighet inom EU.Genomförandet av den inre marknaden innebär att privatpersoner skall ha möjligheter att köpa och förbruka varor fritt inom EU. Skattereglerna har också anpassats till dessa krav, och den som så önskar kan i dag normalt köpa t.ex. kapitalvaror i ett annat EU-land och föra dem med sig hem utan att detta föranleder någon beskattning. De svenska reglerna uppställer i dag oöverstigliga hinder för de privatpersoner som vill föra in finsk röd olja för andra ändamål än drift av motordrivna fordon. Den privatperson som vill använda finsk röd olja för att värma sin villa i Sverige måste i dag betala både finsk och svensk punktskatt. Därutöver tas svensk punktskatt ut efter den nivå som gäller för oljor som används i fordonsdrift. Man frågar sig: Varför detta krångel mellan två EU-länder? De svenska reglerna på detta område står, som vi moderater ser det, i strid med principen om konsumenternas fria tillgång till den gemensamma inre marknaden. Regeringen bör enligt vår mening snarast återkomma med förslag som innebär att det bör bli möjligt för privatpersoner att köpa och föra in finsk röd olja för uppvärmningsändamål. Nu föreligger här vissa uppmjukningar efter vad som har kommit till min kännedom. I så fall hälsar vi detta välkommet. Så till industrins och växthusnäringens energiskatter. Vi moderater menar att det är statens uppgift att fastställa ramar och villkor som medför att hushåll och företag ges långsiktiga hållbara spelregler. Vi vill att energibeskattningen görs konkurrensneutral. Endast miljöstyrande skatter och avgifter bör användas i produktionsledet, och den fiskala beskattningen skall ske på ett konkurrensneutralt sätt i konsumtionsledet. En viktig uppgift på energiskatteområdet är att få till stånd en ökad harmonisering mellan de nordiska länderna. Mom. 7 gäller jordbrukets energiskatt, m.m. Alla tillverkande företag har lägre energiskatter än privatpersoner. Men alla företagare behandlas inte lika i det socialistiska, med stöd av Centerpartiet, Sverige. Lantbrukare som producerar vår mat behandlas som privatpersoner när de debiteras skatt på elenergi som används i deras lantbruksföretag. Detsamma gäller skatten på eldningsolja. Ett lantbruksföretag får betala högre skatt på olja som används vid torkning av spannmål än vad de företag gör som tar emot och torkar spannmålet. De svenska energiskatterna ger en ökad kostnadsbelastning på allt vad lantbruket producerar. Detta är inte konkurrens på lika villkor gentemot EU-länderna. Den utredning som föreligger bör skyndsamt remissbehandlas och återkomma med förslag till åtgärder. Det synes för mig vara ganska egendomligt att Centerpartiet så totalt har glömt bort under vilka förutsättningar våra lantbrukare har att leva, med dessa orimliga skattepålagor. Mom. 8 handlar om vägtrafikbeskattningens allmänna inriktning. Varje trafikgren bör så långt det är möjligt med hänsyn till internationell konkurrens bära sina egna kostnader, inklusive påverkan på miljön. Nya motorkonstruktioner, ny förbränningsteknik, nya bränslen och mer bränsleeffektiva fordon kan medföra stora förbättringar ur miljösynpunkt. Vägtrafikens kostnader och intäkter har med åren blivit ett osedvanligt rörigt och osammanhängande system. Inget tydligt samband finns mellan trafikens nyttjande av infrastrukturen och påvekan på miljön, vilket har lett till en kraftig beskattning. En harmonisering av trafikbeskattningen bör ske inom EU, framför allt vad avser nyttotrafiken. Utan bilen skulle många människor ha varken fungerande arbetsliv eller socialt liv. Särskilt viktig är bilen för boende i glesbygd. För att underlätta för hushållen föreslår vi att den höjning av skatten på bensin med 25 öre som regeringen genomförde den 1 juli 1997 återtas. Vi avvisar vidare bestämt alla idéer om en fortsatt årlig ökning av bensinskatten med En effektiv och miljövänlig åkerinäring är viktig för landet. Höga skatter på fordon och dieselbränsle ger inte våra åkare konkurrensneutralitet gentemot andra åkare i EU-länder. Dieseldrivna personbilar: Enligt vår mening bör den höga fordonsskatten på dieselfordon sänkas så att inte nya moderna dieselbilar missgynnas på det sätt som sker i dag. Mom. 11 gäller traktorer och motorredskap. Den svenska trafikbeskattningen av arbetsfordon har inte någon motsvarighet inom EU-länderna. Den höga dieseloljeskatten för traktorer gör att det blir och är omöjligt för våra lantbrukare att producera livsmedel till samma produktionskostnad som övriga EU-länder. Detta har numera även den livsmedelspolitiska utredningen av Gunnar Björk slagit fast. Därutöver kan man konstatera att de som bedriver skogsavverkning mot den finska gränsen inte kan konkurrera med de finska maskinerna som har väsentligt billigare diesel. Man frågar sig då: Det var väl fler arbetstillfällen som vi behöver i Sverige? Så till mom. 12 om veterantraktorer. Vi har en befrielse från fordonsskatt på personbilar, lastbilar, bussar och motorcyklar som är över 30 år gamla. Någon anledning att undanta traktorer över 30 år finns därför inte. Herr talman! Slutligen om alkohol och tobakbeskattningen. På grund av de extremt höga skatter vårt land tar ut på sprit och tobak samt öl kan vi i dag konstatera att smugglingen och hembränningen har ökat dramatiskt. Tobakshandlare blir utslagna. Resorna till Danmark har ökat igen. Den svarta marknaden i vårt Sverige blomstrar. Även här har det förelegat en enmansutredning. Där blev rekommendationen: Sänk skatten. Detta är precis vad vi moderater har sagt. När det gäller alla dessa punktskatter kan vi moderater konstatera att socialdemokraterna med hjälp av Centerpartiet inte längre står på den vanliga medborgarens sida. Man skattar våra medborgare till socialbidragstagare och avfolkar våra landsbygdskommuner. Tack!

Herr talman! När vi inledde den här omgångens skattedebatter förra veckan sade vi att mycket av miljösbeskattningen skulle komma upp i det här betänkandet. Jag har tänkt att tala just om energibeskattningen, av den enkla anledningen att energisystemet är en väldigt viktig del när det gäller att få ett mer miljömässigt hållbart samhällssystem. Som det ser ut nu måste energisystemet globalt ställas om för att bli ekologiskt hållbart. Det är ingenting som kan ske enbart i Sverige, utan det måste ske över hela jordklotet. De fossila bränslena kan inte användas i längden, utan de kommer helt enkelt att ta slut och måste därför vara en parentes i energiförsörjningen. När man skall fasa ut olämpliga bränslen och ersätta dem med långsiktigt hållbara kan man inte fatta kortsiktiga beslut, för det kommer inte att fungera i längden. Det säger sig självt. Vi måste få tid att utveckla förnybara energislag och få det hela att fungera. Vi i Folkpartiet tycker att Europasamarbetet är en väldigt bra metod att använda för att mer samlat kunna ta tag i bl.a. de gränsöverskridande miljöfrågorna som energianvändningen ju är. EU skall ägna sig åt rätt saker och inte fel saker. Rätt saker är sådant som är gränsöverskridande. Utsläpp från energiframställning är gränsöverskridande. Vi tycker att man på EU-nivå borde ha en europeisk koldioxidavgift som skall beslutas på samma sätt som övriga miljöbeslut, alltså att det skall kunna vara ett majoritetsbeslut. Om detta skall gå att införa måste den svenska regeringen trycka på mycket mera. Det kommer inte att gå av sig självt. Vi i Folkpartiet har bråkat med regeringen i många omgångar om detta. Vi tycker inte att man jobbar på tillräckligt för att det skall kunna införas en Europagemensam koldioxidskatt, och vi kommer att fortsätta att bråka till dess att det händer mera. Vägtrafikbeskattningen i ett nationellt perspektiv är också oerhört viktig från miljösynpunkt. I detta sammanhang har vi inte ställt olika specifika krav på förändringar. Vi tycker att man ganska snart kan återkomma och se på detta när vägtrafikbeskattningen tas upp i ett mer samlat sammanhang, men det skall då ske utifrån principen att varje trafikslag skall bära sina egna kostnader och att miljökostnaderna måste vara ordentligt inräknade så att avgifter och beskattning verkligen kan fungera miljöstyrande. Vi har inte avgett någon reservation i den frågan, men vi tycker att det är helt självklart att man inte kan använda punktskatter som någon sorts allmänna straffskatter för stockholmare. Vi vill inte heller ha någon båtskatt. Men för tids vinnande nöjer jag mig med att yrka bifall till reservation nr 2.

Herr talman! Det föreliggande betänkandet handlar som sagt om punktskatter. Som Karin Pilsäter sade handlar det väldigt mycket om olika typer av miljöskatter, produktionsskatter och litet grand om båtskatter. Rent generellt är den här typen av beskattning inte så vansinnigt enkel. Miljöskatter har man av den anledningen att man vill minska utsläppen och minska användningen av vissa miljöfarliga ämnen. Går det som man vill - och det hoppas jag att det gör - är det fråga om en skattebas som skall erodera - försvinna - av sig själv. Därför håller jag med Karin Pilsäter om att vi skall vara försiktiga med att bygga budgetar på den här typen av skatter som har en styrande effekt på beteendet. En produktionsskatt är ju inte särskilt lyckad. Den leder till en mängd olika försök från företagen att undgå den. Det gäller t.ex. elskatten på jordbruk. Det har här talats om jordbrukare som torkar sin spannmål. De kan komma undan elskatten genom att lägga över torkproceduren och malningsproceduren på en enskild firma som ägs av hustrun. Då blir det företaget faktiskt befriat från elskatten. Den typen av konstruktioner skall vi inte behöva ha. Vi bör i stället se till att reglerna blir vettiga, enkla och funktionella. Det finns andra produktionsskatter som egentligen bara har den effekten att man vältrar över kostnaden på konsumenten. Det blir alltså någon form av konsumtionsskatt. Å andra sidan finns det produktionsskatter framför allt för den elintensiva industrin som kanske kan slå ut verksamheter. Man blir helt enkelt utkonkurrerad på en internationell marknad. Under en lång tid har vi diskuterat dessa frågor i skatteutskottet. Hur skall vi lösa problemet med den energiintensiva industrin om vi fortsätter att ha det här systemet med produktionsskatter? Man bör kanske ha en generell elskatt på industrin, men vi bör införa regler för den elintensiva industrin så att vi inte riskerar vare sig tillgången på energi eller lönsamheten i dessa företag. Jag tycker att det är väldigt viktigt att vi har det i åtanke när vi skall utforma den framtida energibeskattningen, vilket är nödvändigt när vi nu skall genomföra omställningen till ett hållbart samhälle och påbörja kärnkraftsavvecklingen. Då måste vi diskutera en annan typ av beskattning. En annan underlig effekt är t.ex. all spillvärme som går rätt ut i luften och som inte används. Den beskattas inte. Men så fort spillvärmen används för uppvärmning beskattas den. Detta är också att ge litet fel signaler. Vi måste skapa ett system där vi tar vara på så mycket energi som möjligt. En generell skatt på spillvärme kan faktiskt ha en styrande effekt så att man tar till vara på denna energi i betydligt större utsträckning än vad som görs i dag. När det gäller vägrafikbeskattningen, beskattningen av bensin osv. har vi en skyldighet att nedbringa CO2-utsläppen. Det kan vi bara göra genom att minska bilkörningen. Det är intressant att höra moderaterna. De vill ta bort höjningen av bensinskatten med 25 öre som infördes för något år sedan. Vad ger då en höjning av bensinskatten med 15 öre per liter? Vad innebär det i ökade kostnader för en normalbilist som kör 1 500 mil om året i en bil som drar 0,8 liter per mil? Jo, det blir 180 kr om året, 15 kr i månaden. Jan Olof Franzéns 25-öring medför då en kostnad med 25 Detta utmålas av Franzén som att det skulle driva familjer till ett socialbidragsberoende. Det finns betydligt bättre och mer träffsäkra fördelningspolitiska åtgärder än att sänka skatten på bensin. Vi vet vilka problem koldioxiden medför. Franzén och jag var tillsammans i USA, i Kalifornien. Det var väldigt roligt att höra om det största problemet där. Jo, det var den billiga bensinen. På vartenda företag sade man att trafiken inte längre kunde expandera. Kommunikationerna var fullkomligt vansinniga. Alla körde bil för att det var så billigt. Man klarar inte en expansion i området. Det kan bli en katastrof när man inte längre kommer fram. Detta bör Franzén fundera litet grand över. Är det värt detta? Skall vi gynna privatbilismen? Skall vi sänka kostnaden för den? Eller skall vi gynna andra transportmedel? Vi var visserligen på samma resa, men vi kanske inte hörde exakt samma sak i alla lägen. Det brukar vara så ibland. I fråga om alkoholskatten och tobaksskatten finns det naturligtvis problem. Vi har sett vad tobaksskattehöjningen innebar. Jag var emot denna höjning när den infördes. Jag tror att det är dags att ta upp en seriös diskussion om var skattesatserna för alkohol skall ligga och hur vi skall bete oss med dessa. Men den måste föregås av en litet bättre beredning än den som har varit. Enmansutredarens, som utredde tullen, slutsatser är ganska tunna. Det finns andra exempel. Leif G W Persson och två kamrater har gjort en utredning som pekar på att en sänkning av starkspritskatten med 70 kronor på en hel liter starksprit kanske skulle marginalisera denna handel, för att det skulle då inte bli vinster i samma utsträckning. Jag tycker att vi skall ta till oss den här typen av information och väga för och nackdelar mot varandra. Det är klart att om vi inte efter 2004 får ett förlängt avtal med EU när det gäller införselkvoterna, kommer vi att få rejäla problem. Sedan tar Franzén upp frågan om ölet också. Det är en väldigt intressant fråga. Visst finns det gränshandel nere i Skåne. När jag är på flygplatser roar jag mig ibland med att titta på taxfree-priserna på öl. Visst är de lägre, men det skiljer inte så vansinnigt mycket mellan Systembolagets priser och taxfreebutikernas priser. För en 33 centiliters burk extra stark öl, som säljs på systemet, skiljer det kanske en krona. Större skillnad är det inte. Där ser vi också vilka marginaler som skapas i taxfree-butikerna. De anpassar sig efter den marknad som finns. Skulle de bete sig riktigt marknadsmässigt, skulle de åtminstone vara nere på samma prisnivå som man har på vissa ölsorter i Danmark. Men de ligger betydligt högre. Detta tycker jag är ganska märkligt. Jag står naturligtvis bakom samtliga reservationer som vi har i detta betänkande, men för att vinna tid yrkar jag bifall bara till reservationerna 3 och 9.

Herr talman! Jag skall försöka att göra en ganska kort sammanfattning, eftersom även detta är frågor som vi har diskuterat vid många tillfällen. Jag skall uppehålla mig vid i huvudsak tre av de reservationer som vi har till betänkandet. Jag skall börja med den som handlar om medlemsägda vindkraftverk. Det är en fråga som vi tidigare har berört här i kammaren i samband med att vi behandlade en motion om kooperativt företagande. Vi kunde då konstatera att de begränsningsregler som då infördes i vissa fall har lett till en del skattekonsekvenser. Vindkraftverken, som ju påverkas av bl.a. energiskatten men också av andra skatter, drivs ju oftast av andra skäl än ekonomiska - av miljöskäl, försörjningsskäl och annat. De problem som uppstår kan vara av olika slag. Det är möjligt att det finns andra skattetekniska hinder än de som vi har sett hittills som kan ställa till problem och förhindra framväxten av vindkraft. Ett av skälen till att vi diskuterar punktskatter och styrning av energisystemet så mycket är att vi vet att vi behöver ställa om energisystemet. Därför kan det vara viktigt att se över detta när vi nu gör en ändring. Det vore ju tragiskt om vi skulle missa att göra förändringar i positiv riktning som ledde till att man förhindrade framväxten av alternativen och att t.ex. vindkraftverken fick problem. Tanken måste ju vara att försöka stimulera framväxten av nya energislag. Därför borde skattesystemet stimulera. Miljöpartiet har därför föreslagit en mindre utredning på området för att se vad det finns för eventuella skattehinder för vindkraftverken. Det andra som jag vill ta upp är litet grand om energibeskattningens allmänna inriktning. Som vi i många andra sammanhang påpekat, ser vi det som angeläget att man förskjuter skattebasen från skatt på arbete till skatt på energi och råvaror. Vi har då fått höra att det finns en viss risk för att man då får en mindre skattebas, eftersom dessa skatter styr. Det är naturligtvis riktigt. Men i dag är det en oerhört liten del av beskattningen, ungefär fem procent, som kommer från energiskatter. Det är väl inte så många som kan tänka sig ett samhälle utan energi, vare sig nu eller i framtiden. En förskjutning inom de närmaste 10-15 åren kan väl knappast av någon seriös bedömare uppfattas som något större hot mot skattebaserna. Det borde inte vara så väldigt riskabelt att bygga en budget på intäkter från energiskatter. Däremot skulle det skapa stora och kraftiga incitament för att göra nya satsningar på andra energislag. Nu är det tyvärr så att energiskattesystemet är ett virrvarr, och det behöver reformeras. Olika bränsleslag och olika användningsområden leder till olika beskattning. Det finns också ett antal undantag. Det gör att det sammantaget blir ganska besvärligt. Det viktigaste med energibeskattningens allmänna inriktning är emellertid att styra mot förnybara, miljövänliga energislag och att hålla nere förbrukningen av energi. Vi har i våra motioner visat på hur detta skulle kunna gå till. Herr talman! Jag skall uppehålla mig något vid vägtrafikens allmänna beskattning. Vägtrafiken är ju, som vi vet, starkt miljöbelastande. Även här kan skattesystemet användas för att styra mot ett bättre samhälle, en mindre miljöbelastning. Denna styrning kan naturligtvis göras på olika sätt. Vi kan skaffa oss bättre fordon och bättre bränslen. Vi kan gå över till alternativa transporter. Om vi cyklar och åker tåg, slipper vi att åka i bilar med bensinmotorer. Vi kan också se till att det uppstår mindre behov av transporter. Alla de här sätten kan användas för att minska belastningen på miljön, genom användning av fossila bränslen. Jag skall inte fördjupa mig så mycket i detta, för det har vi gjort i andra sammanhang. Vi har gjort det väldigt grundligt i våra motioner från Miljöpartiet. Jag skall bara kort beröra några förslag som vi har lagt fram, vilka leder i den här riktningen. Det ena är ett övergripande förslag som går ut på att man använder sig av mindre fasta och mer rörliga kostnader på fordonssidan. Därigenom blir det inte någon högre kostnadsbelastning, men man får ett större incitament för att spara. Vi tycker att skatten på bensin och diesel skall höjas. Det stimulerar alternativa bränslen. Vi beklagar att det inte blev någon höjning av dieselskatten, som det ryktades om tidigare. Men det är en diskussion som vi får föra i ett annat sammanhang. Slutligen tjäntebilsbeskattningen. Vi vet att tjänstebilarna utgör en viktig del av bilparken i vårt samhälle. Vi har tidigare lagt fram förslag om att man borde kunna använda sig av skattesystemet för att även när det gäller tjänstebilssektorn verka för en bättre energianvändning. Även tjänstebilsbeskattningen bör användas för att styra mot en bättre miljö. Jag står naturligtvis bakom de reservationer som vi har i betänkandet, men för tids vinnande nöjer jag mig med att yrka bifall till reservationerna 4 och 7.

Herr talman! Kristdemokraterna anser att energibeskattningen måste ta sikte på att Sveriges energiförsörjning långsiktigt skall baseras på förnyelsebara energikällor och bränslen. Ett viktigt mål är att industrin och hushållen tillförsäkras säkra elleveranser och till fortsatt konkurrenskraftiga priser. Utfasningen av såväl fossila bränslen som kärnkraft ur energisystemet är en stor energipolitisk utmaning. Beskattningspolitikens konstruktion måste stödja denna ambition. För att förhindra en utveckling mot ökade utsläpp av koldioxid måste alla länder, också Sverige, ta ett konkret ansvar för att hejda och minska utsläppen. Skatteinstrumentet kan här användas på ett marknadsmässigt sätt under förutsättning att det kommer att gälla alla länder. Därför måste Sverige agera mycket starkt internationellt i denna fråga. Kristdemokraterna anser att det bör vara en viktig princip för energibeskattningen att varje energislag som innebär en miljöbelastning skall bära sina egna kostnader. Herr talman! Vi har en gemensam jordbrukspolitik inom EU. Den syftar till att svenska jordbrukare skall kunna konkurrera på samma villkor som övriga bönder inom EU. Därför anser vi kristdemokrater att det är helt nödvändigt att en harmonisering av avgifter och skatter på jordbruksområdet kommer till stånd. Det är helt orimligt att det som i dag är avsevärt högre skatter på insatsvaror i svenskt jordbruk än i jordbruk inom EU i övrigt. Detta har vi Kristdemokrater påtalat åtskilliga gånger under de senaste åren. Under samma tid har Centerpartiet stött regeringen i besluten att höja dessa skatter och avgifter, vilket förvånar oss ganska mycket. Nu har den Björkska utredningen kommit att bekräfta vad vi vetat hela tiden. Nu reser sig Centern inför valrörelsen och hävdar att denna tingens ordning inte är acceptabel längre och att den måste förändras för att svensk landsbygd skall kunna leva vidare. Jag undrar, trots att Centern inte är representerat här i kväll utan låter sig representeras av Socialdemokraterna vad jag kan förstå, hur slapp man får vara som Centerns representant när det gäller landsbygdsfrågor. Det kan inte vara lätt att vara centerväljare i höstens val. Vilken åsikt står Centern för efter valet? Så till vägtrafikbeskattningens inriktning. Transportsektorn är i dag helt beroende av fossila drivmedel. Vi vet att dessa kommer att ta slut om ca 40 år. Vi kristdemokrater ser det som ett stort bekymmer att vår generation förbrukar dessa oljetillgångar genom att elda upp bränslet. Vi tror att det skulle kunna användas för bättre ändamål för mer förädlade produkter. Jag har tidigare i mitt anförande påpekat det stora problemet med de stora koldioxidutsläpp som följer av förbränningen av fossila bränslen. Transportsektorns oljeanvändning måste minska genom förbättrad effektivisering, energisparande och en övergång till förnyelsebara drivmedel. För att stödja en sådan övergång måste biobränslena befrias från skatt under en lång introduktionsperiod så att de blir ekonomiskt konkurrenskraftiga. Positivt är att framställningen av dessa bränslen kommer att skapa många nya arbetstillfällen i vårt land. De biodrivmedel som i dag kan produceras i fullskala är etanol, biogas och rapsmetylester. De här produkterna tycker vi bör stödjas av svensk skattepolitik. Herr talman! Så några ord om båtskatt. Jag vill avslutningsvis understryka att Kristdemokraterna är emot en båtskatt. Det finns inga miljöskäl att beskatta svenskt båtliv. De miljöeffekter som man vill komma åt gäller drivmedel och beskattas också den vägen. Att segla och sola skall inte vara beskattat i Kristdemokraternas Sverige! Mot bakgrund av vad jag har anfört vill jag yrka bifall till reservationerna nr 5, 12 och 17. Jag står naturligtvis bakom övriga reservationer. Jag står också bakom reservation nr 30. Tack!

Herr talman! I detta betänkande behandlas 71 motioner från allmänna motionstiden i höstas. De frågor som tas upp är energibeskattningen, vägtrafikbeskattningen, alkohol och tobaksbeskattningen samt vissa andra punktskattefrågor. När det gäller energibeskattningen sker en översyn av dess framtida utformning inom Regeringskansliet.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 Arbetsgruppen som gör översynen behandlar utformningen av beskattningen för industrin, trädgårdsoch jordbruksnäringarna samt energiproduktionen inom fjärr och kraftvärmesektorerna. Biobränslen och hur naturgasens miljöfördelar jämfört med olja och kol skall beaktas i energibeskattningen. De samhällsekonomiska konsekvenserna samt möjligheten att genom skattesystemet styra mot de mål som uttalas i den energipolitiska propositionen kommer också att analyseras. Detta arbete beräknas vara klart till senhösten med sikte på ett förslag till riksdagen under våren 1999. Herr talman! Utskottet gör ett tillkännagivande till regeringen. Det gäller värmeleveranser till industrin. Vi anser nu liksom tidigare att det är viktigt att biobränslenas konkurrenssituation inte försämras inom de områden som har de bästa förutsättningarna. Därför måste en lösning komma till stånd för de verk som levererar värme till industrin. Vi är medvetna om att ett eventuellt stöd på detta område kan behöva underställas kommissionen och att det därför kan vara svårt att lägga fram ett förslag som kan genomföras omedelbart. Med hänsyn till den tid som har gått anser vi att det är viktigt att regeringen redovisar ett förslag till lösning i denna fråga. Ett flertal motioner tar upp frågan om en hög ambitionsnivå när det gäller koldioxidutsläppen. Utskottet delar denna uppfattning. Sverige har tillsammans med några andra länder valt att ligga steget före vid beskattning av koldioxidutsläpp. Det är viktigt att vi är pådrivande i denna fråga så att andra länder följer efter och inför motsvarande ekonomiska styrmedel. Målet är att vi skall få en internationell beskattning på detta område. På vägtrafikbeskattningsområdet pågår sedan flera år ett utredningsarbete. Kommunikationskommittén har i en serie betänkanden lagt fram förslag till riktlinjer för en ny trafikpolitik. Trafikbeskattningsutredningen har i ett delbetänkande tagit upp vissa beskattningsfrågor som har anknytning till området. Biobränslenas roll inom trafikområdet har analyserats av alternativbränslekommittén. Utredningsförslagen har remissbehandlats och nyligen har en trafikpolitisk proposition som tar upp en del av de frågor som tas upp i detta betänkande avlämnats till riksdagen. Herr talman! Vi vill från utskottsmajoritetens sida avvakta resultaten av den pågående översynen av energibeskattningen, behandlingen av den trafikpolitiska propositionen och det fortsatta utredningsarbetet. Därför har vi avstyrkt de olika motionsförslagen på dessa områden. När det gäller alkoholbeskattningen är vi medvetna om att Sveriges medlemskap i EU och en ökad internationell rörlighet ställer nya krav på alkoholpolitiken. Det krävs bl.a. förändringar i det svenska regelverket för att en säker kontrollnivå skall kunna upprätthållas. Skatteflyktskommittén har lagt fram förslag om förbättringar på detta område. Utifrån dessa förslag har en remiss nyligen överlämnats till lagrådet. Från utskottsmajoritetens sida anser vi att det inte nu finns några skäl att minska ambitionerna med den svenska alkoholpolitiken för att man inom EU har en annan syn än Sverige på dessa frågor. Smuggling av alkohol och tobak skall inte bemötas med skattesänkningar, utan med bättre redskap och förbättrade möjligheter till kontroll för att det skall vara möjligt att sätta stopp för smugglingen. När det gäller övriga punktskatter som tas upp i betänkandet såsom bekämpningsmedelsskatt på ättika, reklamskatt, båtskatt, kassettskatt m.m. pågår även på dessa områden överväganden inom Regeringskansliet. Från utskottsmajoritetens sida anser vi att dessa skall avvaktas. Därför avstyrks motionerna. Herr talman! Bifall till betänkandet och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Jag kommer i mitt anförande att beröra mom. 3, energiskatt och fri rörlighet inom EU. Under det momentet avslås min motion Sk602 om svensk konkurrenskraft och fri rörlighet mellan Sverige och Finland, men även motion Sk685 inlämnad av mig och Karl-Gösta Svenson som gäller finsk röd olja för privatbruk. Eftersom Sveriges enda landgräns till ett annat medlemsland ligger i norra Sverige upplevs alla hinder för gränshandeln mycket nära och mycket negativt. Sveriges EU-medlemskap innebär ju full delaktighet i den inre marknaden och också fri rörlighet mellan medlemsländerna. Trots detta faktum finns det fortfarande kvar stora brister när det gäller att leva upp till vad man har beslutat och att jämna ut de återstående politiska och praktiska svårigheter som hämmar den inre marknadens hela potential för att förverkligas. Regeringen har i en skrivelse 1996/97:83 skrivit om den inre marknaden och påpekat att den är viktig för att skapa nya arbetstillfällen och varaktig tillväxt och att den ger möjligheter som ett instrument för att nå detta mål. Europeiska rådet har behandlat den handlingsplan som man också har beslutat om. Enligt den har man sagt: Europeiska rådet begär följaktligen att alla tidsfrister beaktas samt att alla nödvändiga åtgärder vidtas för att snabbt och effektivt förverkliga de mål som prioriteras i den nyligen framlagda handlingsplanen för fullbordandet av den inre marknaden. Vad betyder då det? Jo, det betyder att man faktiskt måste harmonisera skatter och övrig lagstiftning mellan medlemsländerna. Det betyder också att en konsument som åker in i ett annat medlemsland och inhandlar en vara som är beskattad i det landet inte skall betala skatt i det egna landet. Därför är det viktigt att man löser den här frågan på ett eller annat sätt. Då kan man fråga sig hur det kan komma sig att utskottsmajoriteten inte vill tillåta att svenska företagare skall kunna konkurrera på samma villkor som företagare i andra länder. Detsamma gäller för privatpersoner. Efter påpekande från EU-kommissionen tvingades regeringen under våren 1997 att förändra lagen, men tyvärr inte fullt ut enligt kommissionens uppfattning. Därför krävs nu staten på skadestånd för de 18 månader då man inte hade möjlighet att köpa olja och köra på den. Det gäller både privatpersoner och entreprenörer. Risken finns fortfarande att det kommer att krävas ytterligare skadestånd. Och det är inte bara för företagare som det här är svårt. De svenska reglerna gör att det här är en stor skillnad. Vi måste se till att det blir ordning. De svenska reglerna på det här området står enligt vår mening i strid med principen om konsumenternas rätt. Därför måste man lösa det här genom en harmonisering av skattereglerna. Befolkningen i östra Norrbotten har ju överklagat en del av de här besluten tidigare - och också vunnit. Det kommer förmodligen att leda till ytterligare komplikationer och påpekanden om inte utskottsmajoriteten eller regeringen gör något. Det är dessutom utomordentligt förvånande att man inte vill tillvarata Sveriges egna företagares och medborgares intressen och undanröja de nationella hinder som nu står i vägen. Herr talman! Jag står givetvis bakom alla moderata reservationer och särskilda yttranden, men jag yrkar endast bifall till reservation 1.

Herr talman! Jag skall inte ta upp själva historien och sådant. Den känner ju Olle Lindström väl till när det gäller den röda finska oljan. Men nu ligger det ju också en lagrådsremiss som vi senare kommer att få i form av en proposition här i riksdagen och som tar upp en del av det som han tar upp i sitt anförande. Sedan finns det i dag också ett förslag i den finska riksdagen som, om det går igenom, innebär att man kommer att införa en dagavgift för röd diesel för utlandsregistrerade bilar. Det innebär att man alltså måste betala den här avgiften innan man kan tanka den röda dieseln. Så det kommer väl att bli en harmonisering på här området.
Herr talman! Jo, jag har också skaffat mig information om att det kommer en lagrådsremiss och en proposition som kan förändra något. Jag vet även att det för närvarande är på gång ett beslut i Finland - eller ett förslag i alla fall. Men faktum kvarstår när det gäller privatpersoners handel med röd olja i Finland, alltså på andra sidan gränsen. Vad jag har kunnat informera mig om vad gäller lagrådsremissen så innefattar den att de skall betala en mellanskillnad upp till den gröna svenska oljans pris. Och det strider fortfarande mot de åtaganden som vi har gjort enligt konvention, direktiv och traktat.

Herr talman! Jag vill göra några kommentarer till svaret på den motion som jag har lämnat in som handlar om taxfree. Det är ju paradoxalt nog så att taxfree-försäljningen en gång i tiden startade som ett fredsprojekt. Den var till för att underlätta transporterna mellan olika länder efter andra världskriget. Nu är det ett annat fredsprojekt som tar bort de här möjligheterna. Det sker inom EU. Det olyckliga med det här är att det enligt min mening får mycket tråkiga konsekvenser för Sverige. Transporterna kommer att fördyras för vår industri. Jag kan nämna att 50 % av värdet av vår utrikeshandel går med färjor. 90 % av de turister som kommer till Sverige kommer med färjor. I motiveringen från utskottets sida säger man: "Det är naturligtvis viktigt att konsekvenserna av den förändring som sker den 1 juli 1999 uppmärksammas av kommissionen. Denna fråga har också tagits upp från svensk sida vid ett möte med EU:s transportministerråd i slutet av förra året." Jag tycker för min del att det är tråkigt om man skall uppmärksamma konsekvenser av något som redan har inträffat. Vad jag önskar i min motion - och som också stämmer överens med ett beslut som man fattade inom EU i samband med att man fattade beslutet om upphörandet - är en utredning av konsekvenserna. Därigenom skulle man få en aning om vad det här egentligen innebär den dag då beslutet trätt i kraft. Det har tyvärr inte genomförts, och det tycker jag är mycket tråkigt. Det stämmer att man från svensk sida har tagit upp det här. Men svaret på denna framställan blev från EU:s sida att det här inte var en fråga som skulle avgöras av transportministrarna. Det var en ren skattefråga. Därför hade jag hoppats att skatteutskottet skulle reagera på det här så att vi genom vår skatteminister och vår finansminister hade kunnat agera för att en sådan här konsekvensutredning också skall utföras. Herr talman! Jag har inget yrkande i det här läget. Däremot har jag en önskan. Jag har en önskan om att skatteutskottet skall agera för att Sverige inom EU skall stödja Irlands initiativ om en utredning gällande konsekvenserna av ett avskaffande av taxfree innan detta genomförs.

Herr talman! Jag har anmält mig till den här debatten för att uttrycka min besvikelse över att utskottet inte har velat bifalla vår motion om att avskaffa bekämpningsmedelsskatt på ättika, vilken utmynnat i en moderat reservation med nr 28. Det är synd, eftersom vi följaktligen inte kommer att få se denna biologiska produkt för ogräsbekämpning få något större genombrott i år heller. Det talas ju mycket om att ersätta farliga kemikalier med mindre farliga. I sökandet efter mindre giftiga och miljöbelastande ogräsmedel har ättika, denna rena naturprodukt, lanserats som ett mycket intressant alternativ till glyfosatbaserade bekämpningsmedel som det skrivits mycket om den sista tiden. Ättikans nedbrytningsprodukter koldioxid och vatten är ju i princip ofarliga för människa och miljö. De kan dock antas ha en viss försurande effekt. Det är ju så att bekämpningsmedelsskatten tas ut per kilo verksam substans i bekämpningsmedlet. I ogräsättikan är mängden aktiv substans väldigt hög på grund av preparatets låga verkningsgrad. Följaktligen blir skatten orimligt hög. Ättikan beskattas hela tio gånger så högt som konkurrerande preparat. Detta gör naturligtvis ogräsättikan tämligen ointressant på marknaden och förutsättningarna saknas alltså för denna att bli ett attraktivt alternativ. Som grund för sitt avslag på vår motion har utskottsmajoriteten det klena försvaret att en förändring av bekämpningsmedelsavgiften på ättika för närvarande bereds inom Regeringskansliet. Det är nämligen denna uppgift som jordbruksminister Annika Åhnberg har lämnat i ett interpellationssvar den 5 november i fjol. Men snälla nån, något borde väl ha hänt i Regeringskansliet under de fyra månader som har gått sedan hon avgav detta svar. Annars är det inte mycket till beredning. Det är märkligt att partier som Centerpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet tycks vilja förhindra en bredare användning av mindre miljöfarliga bekämpningsmedel. Det är ju nu vi har chansen, att inför den förestående växtodlingssäsongen ge ogräsättikan avsevärt bättre förutsättningar att konkurrera med de traditionella bekämpningsmedlen. Sedan har tåget gått för ännu ett år framåt. Hur är det egentligen med miljöansvaret när det kommer till konkreta åtgärder? Vackra formuleringar är en sak, men att våga göra något så drastiskt som en skattebefrielse är en helt annan. Är det möjligen så att majoritetens talesman har färsk information från Rosenbad som inte den som endast läser betänkandet kan genomskåda? Jag tycker annars att det kunde ha varit på sin plats att riksdagen gav regeringen till känna att man i sin beredning skulle se positivt på att befria ättikan från bekämpningsmedelsskatt och snabbt komma med ett förslag. Herr talman! Jag skall inte förlänga voteringen med att yrka bifall till reservationen, men jag vill uttrycka mitt starka stöd för den.
Herr talman! Enligt de uppgifter jag har var det inte jordbruksminister Annika Åhnberg som lämnade det svaret, utan det var miljöminister Anna Lindh som gjorde det. Hon säger så här: Denna fråga bereds för närvarande inom Regeringskansliet. Det gäller dock att finna en lösning som inte skapar nya problem, eftersom det bl.a. inte går att särskilja biologiskt nedbrytbara produkter från övriga kemiska bekämpningsmedel. Utifrån detta avvaktar vi ett förslag från Regeringskansliet.
Herr talman! Jag beklagar att jag nämnde fel statsråd. Det är helt riktigt, det är miljöminister Anna Lindh som har lämnat detta svar. Men fortfarande tycker jag att det är beklagligt att inte riksdagen kan skynda på detta ärende och tala om sin åsikt, att detta vore en lämplig åtgärd just för att uppmuntra ett bekämpningsmedel som kanske har så många fördelar framför vissa andra.
Herr talman! Jag godtar Peter Weibull Bernströms beklagande av att han nämnde fel statsråd. Det är också på det sättet att ni från oppositionens sida ibland säger att det går alldeles för fort. Ibland säger ni att det går alldeles för sakta. Här har man alltså svarat att man måste finna en lösning som inte innebär nya problem. Då anser jag att det här måste få ta den tid som behövs.

Herr talman!

Bakgrunden till frågorna är SJ:s förslag om förändring inom verkstäderna i Göteborg. Förslaget innebär att 180 personer av 340 inom underhållsverksamheten i Göteborg blir övertaliga. Regeringen har i den transportpolitiska propositionen, som just redovisats för riksdagen, föreslagit riksdagen åtgärder som syftar till att bättre balansera relationerna mellan de olika trafikslagen och skapa förutsättningar för samverkan. SJ skall ha en sund finansiell ställning med balans mellan rörelserisken och den finansiella risken. Regeringen har i den nya transportpolitiska propositionen föreslagit att denna princip även fortsättningsvis skall gälla. I dag finns inom underhållsverksamheten för persontrafiken på järnvägen en stor överkapacitet. Behovet av underhåll av fordon beräknas minska med 25 % under de kommande tre åren till följd av modernare fordon och ökad effektivitet i underhållet. En koncentration till färre verkstäder säkrar kompetens och produktivitet. Syftet med den här typen av strukturrationaliseringar är att långsiktigt förbättra SJ:s ekonomiska resultat, effektivisera verksamheten och möta persontrafikens efterfrågan på underhåll. Vid en företagsekonomisk bedömning kan göras gällande att det är lönsamt att lägga ned verksamheter trots gjorda investeringar. Kortsiktigt kan det dock vara förenat med kostnader. SJ:s konkurrenskraft. Effektiviseringen ökar SJ:s möjligheter att ta till vara tågets miljöfördelar och ge en ökad järnvägstrafik. Riksdagen har beslutat att SJ skall bedriva en effektiv och miljövänlig järnvägstrafik på affärsmässiga villkor. SJ:s huvudsakliga uppgift är inte att göra samhällsekonomiska bedömningar, och SJ har inget sysselsättningsansvar inom järnvägssektorn. Det är således SJ som beslutar om strukturförändringar i verksamheten. Jag förutsätter att SJ kommer att ta hänsyn till alla relevanta faktorer i sitt beslutsunderlag. Frågan om hur kapitalet används är SJ:s ansvar, och jag förutsätter att SJ på bästa möjliga sätt kommer att ta till vara det kapital som frigörs. SJ har vid tidigare rationaliseringar tagit sitt ansvar för de anställda och i många fall erbjudit bättre villkor än de som följer av lagar och arbetsmarknadsavtal.

Herr talman! Kommunikationsministern säger att SJ:s huvudsakliga uppgift inte är att göra samhällsekonomiska bedömningar och att SJ inte har något sysselsättningsansvar inom järnvägssektorn. Det kan ligga något i det. Men min fråga är ställd till kommunikationsministern och det jag är intresserad av är alltså kommunikationsministerns samhällsekonomiska bedömningar och vad kommunikationsministern anser om regeringens ansvar för sysselsättningen. En fråga som det kanske finns anledning att ställa i dag är följande: Varför har vi statligt ägda företag som SJ? Innebörden måste rimligen vara att vi vill se på de här företagen på ett annat sätt jämfört med de rent privatkapitalistiskt ägda företagen. Vi förbehåller oss alltså rätten att göra samhällsekonomiska bedömningar av järnvägstrafiken. I en uppgörelse nyligen om energiomställningen har vi haft bestämda politiska uppfattningar om exempelvis Vattenfalls roll i denna energiomställning. Det är självklart - så uppfattar i alla fall jag detta - att vi här också politiskt, såväl regering som riksdag, kan ha åsikter och skall vara med och ha ett inflytande över järnvägspolitiken och över SJ:s roll i denna politik. Göteborgsregionens kommunalförbund har skrivit ett brev undertecknat av Göran Johansson, en välbekant partikamrat till kommunikationsministern. Jag förutsätter att kommunikationsministern har sett detta brev; om inte skall jag gärna överlämna det till ministern. Jag skulle vilja citera det avslutande avsnittet i brevet: Effektiva, säkra, miljövänliga och störningsfria järnvägstransporter till Göteborg är, som nämnts, ett centralt krav från svenskt näringsliv och från resenärerna. Hur SJ har tänkt klara det utan en omfattande och välsmord underhållsverksamhet i den här delen av landet är svårt att förstå. Enligt SJ:s egen utredning blir endast akutreparationer av persontåg kvar i Göteborg. Elloksverkstaden stängs helt. Tyngre underhåll måste ske på andra verkstäder i landet och ett stort antal underhållstjänster kommer inte att kunna erbjudas i Göteborg. På SJ borde man vara väl förtrogen med hur viktigt det är för näringslivet att transporter kommer fram säkert och på utsatt tid. Kan inte SJ klara det kommer näringslivet att välja andra transportsätt. Transportsätt som dessutom innebär större belastning på miljön. Är det vad SJ vill? STORA:s satsning på Göteborgs hamn kräver att järnvägstransporterna till hamnen fungerar oklanderligt. SJ äventyrar STORA:s och andra järnvägsberoende företags satsning här om SJ inte ser till att det finns kvar fullständig underhållskapacitet i Göteborg. Ett absolut krav är att SJ omprövar nedläggningsplanerna." Detta uttrycks alltså i ganska skarpa ordalag från en enig styrelse i Göteborgsregionens kommunalförbund med samtliga partier i Göteborgsregionen företrädda. Göteborgsregionens politiker och fackliga organisationer för att verkligen ta till sig av den mycket starka debatt som finns framför allt i Göteborgsregionen i denna fråga?
Herr talman! Först när det gäller det där brevet förutsätter jag att det är ställt till SJ och inte till kommunikationsministern. Det är där som den debatten måste föras. SJ får svara för sig. Jag tänker inte gå in och svara för SJ:s räkning. Sedan tycker jag att det är viktigt att skilja på det ena och det andra. SJ måste fungera som ett effektivt transportföretag. Det stora problemet för järnvägsbolag runt omkring i Europa är att de jobbar så ineffektivt att godstransportörer som kör på väg konkurrerar ut järnvägen. De är många gånger både billigare och därigenom också effektivare. För transportköparna gäller konkurrens mellan väg och järnväg. För att kunna förändra konkurrensförutsättningarna har vi faktiskt lagt fram en transportpolitisk proposition, där vi föreslår att riksdagen skall godkänna att banavgifterna sänks för att man skall kunna sänka avgifterna för transportköparna. Det skall gynna särskilt svensk exportindustri där de stora godsmängderna kan finnas. Det fråntar inte SJ och andra järnvägsoperatörer ansvaret för att vara effektiva. Vi kan inte använda de statligt ägda företagen - jag vet att Johan Lönnroth delar min uppfattning på den punkten - till att vara något annat än så bra som möjligt vad gäller rationell hantering och effektiv drift. Det är inte meningen att vi skall ha sämre produktivitet i den statliga sektorn än i den privata. Det kommer definitivt inte att fungera på transportområdet. Det är ett uttalat mål i den proposition som ligger på riksdagens bord att det i grunden är kunden som skall välja transportslag, men vi som politiker skall visa vilka möjligheter som finns och göra dessa möjligheter så konkurrensneutrala som möjligt. Därför vill vi att järnvägen skall vara effektiv eftersom den har miljömässigt stora värden och skall kunna konkurrera med landsvägstransporterna. Också anställningsmässigt och när det gäller möjligheter att behålla jobb för järnvägsoperatörerna är det viktigt att man är så effektiv att man kan skaffa kunder. På det sättet blir det jobb i järnvägsföretag. Annars hamnar jobben - för transporterna kommer att genomföras - på åkeriföretagen och bilverkstäderna, eftersom jobben inte försvinner automatiskt, utan arbetet utförs någon annanstans. Det handlar om att järnvägsföretagen måste vara effektiva. Just i fråga om den strukturrationalisering som är aktuell har jag i dag ingen anledning att betvivla de kalkyler som SJ har gjort vad gäller att rationalisera underhållet. Jag skall återkomma till det.

Herr talman! Det råder inga delade meningar om att SJ skall vara ett effektivt företag för att kunna konkurrera med olika privata företag, vägtransporter osv. Men det finns olika sorters effektivitet. Det finns strikt avgränsad företagsekonomisk effektivitet med inriktning på maximal vinst. De stora privatägda aktiebolagen drivs efter enbart den principen. Det som är problemet är att alltfler statliga företag, även SJ, försöker drivas efter exakt samma principer men att staten inte tar sitt ägaransvar på det sätt som de privata ägarna i de stora privata bolagen gör. Staten, regering och riksdag, har åsikter om samhällsekonomisk effektivitet, miljökonsekvenser av järnvägstrafiken osv. Det gör att vi måste ta ett långsiktigt ägaransvar som också påverkar SJ:s egna företagsekonomiska bedömningar. Vi har t.ex. gemensamma åsikter om hur man kan sänka banavgifterna och göra vissa järnvägssatsningar där det kanske kortsiktigt - jag föreställer mig att det är så med Botniabanan - blir väldigt svårt att få företagsekonomisk effektivitet. Därför kan inte Botniabanan överlåtas till privata intressenter utan måste byggas i statlig regi. På samma sätt är det här. Kommunikationsministern och regeringen måste ta ett ägaransvar och göra samhällsekonomiska övergripande bedömningar av den utredning som för resten gjorts av en internationell konsultfirma som gör sådana här strukturutredningar åt stora privata företag utifrån snäva och avgränsade, inga som helst regionalpolitiska, aspekter. Det är regeringens ansvar Det brev som jag citerade ur var ställt till SJ. Det är ett öppet brev till SJ. Jag förutsätter att det kommer att skickas även till kommunikationsministern. Jag anser att det är högst rimligt att kommunikationsministern tar kontakt med Göran Johansson och politikerna i regionen och också facket, inte bara facket i Göteborg utan över huvud taget facket. Även här i Stockholm är man kritisk mot den mycket starka koncentration som det här strukturbeslutet innebär. Till sist kan jag inte låta bli att säga ett par ord om de trafikpropositioner som vi sett, särskilt historien med ökade anslag till Södra länken i Stockholm.

Det stärker känslorna för oss i Göteborgsområdet. Men det är inte det här som är det avgörande. Det avgörande är att samhällsekonomiska, miljöpolitiska och även direkt konkurrensskäl gör att det är nödvändigt att få en förändring till stånd i detta mycket dåliga beslut som fattats av SJ.
Herr talman! Om vi nu skall diskutera företagsekonomisk och samhällsekonomisk effektivitet skall jag säga att SJ är en operatör, att SJ måste kunna konkurrera. Framför allt måste SJ kunna konkurrera med åkeribranschen. Där trodde jag att vi hade ett gemensamt intresse så till vida att vi menar att vi i riksdagen eller i regeringen har varken möjlighet eller vilja att bestämma hur de företag som köper transporter i Sverige skall välja transportslag. Det måste de själva få avgöra. Då måste operatören SJ kunna konkurrera på ett vettigt sätt, och det gäller också persontransporter. Vi har ett väl fungerande system för upphandling av persontransporter på de lokala och regionala delarna. Det är länstrafikhuvudmännen som gör dessa upphandlingar. Det är inte självklart att SJ skall utföra dessa transporter. SL i Stockholm, t.ex., har upphandlat av andra företag, bl.a. när det gäller Roslagsbanan. Beträffande den långväga kollektivtrafiken föreslår vi nu riksdagen att det skall inrättas en ny myndighet som skall heta Rikstrafiken. Denna myndighet skall se till att upphandlingen av den långväga kollektivtrafiken sker på ett bra sätt. Den är ju inte företagsekonomiskt lönsam, men den är samhällsekonomiskt viktig. Det kan också gälla andra transportslag än järnvägstrafik. Vi måste också få till stånd en samordning så att kunderna - dvs. trafikanterna - har de bästa möjligheterna att välja. För mig finns det i dag ingen som helst anledning att kommentera brevet som är daterat den 10 mars och ställt till SJ. Det kom uppenbarligen till SJ i går, och jag har inte läst det. Så småningom får vi väl se vad det kan leda till för någonting. Vid svåra omställningar är det väldigt viktigt att man har en bra dialog - inte bara dialog utan också sjysta förhandlingar - mellan företaget och de fackliga organisationerna. Jag förutsätter att så är fallet också vid den här strukturrationaliseringen. Såvitt jag vet har det fungerat bra vid tidigare stora rationaliseringar som har genomförts. Jag förutsätter att det fungerar likadant nu också. Det är naturligtvis en nödvändig förutsättning för att detta skall kunna ske på ett någorlunda bra sätt. Sedan är det för den enskilda individen alltid oerhört svårt, det är jag väl medveten om. Det finns nog många känslor inför Dennispaketet och GÖK:en. Jag trodde att man i Vänsterpartiet var rätt nöjd med att Dennispaketet inte längre finns i sinnevärlden. Att det är borta ur leken får man väl betrakta som en långsiktigt bra lösning. Och som Johan Lönnroth väl vet för vi diskussioner med Göteborgspolitikerna angående GÖK:en för att få till stånd en bra lösning även där.
Herr talman! Jag är väl medveten om den skarpa konkurrenssituationen gentemot åkeribranschen. I brevet, som kommunikationsministern inte har läst, står det bl.a. att närmare 30 % av SJ:s gods nu går över Göteborg, och den mängden kommer att öka inom något år till 33 %, alltså en tredjedel av godstransporterna kommer att gå över Göteborgs hamn. Där är det knivskarp konkurrens mellan SJ och landsvägstransporter. I ett framgångsrikt samarbete med SJ har man lyckats att utveckla det så att det går mycket gods över järnväg. Detta har mycket stor betydelse också för Sveriges internationella konkurrenskraft och möjligheter att utveckla en utrikeshandel där varor transporteras på ett miljövänligt och effektivt sätt. Det är detta ansvar som inte enbart SJ kan bära. Det måste vi politiker, regering och riksdag kunna lägga oss i och ha åsikter om. I det perspektivet är det självklart att kommunikationsministern nu tar kontakt med politikerna i Göteborgsregionen, med SJ och gärna också med facket inom SJ för att diskutera dessa aspekter. SJ har inte tagit några som helst övergripande regionalpolitiska eller samhällsekonomiska hänsyn i det här beslutet. Det är regeringen och kommunikationsministern som har att ta det ansvaret. Min fråga är återigen - och jag skulle gärna vilja ha ett svar i kommunikationsministerns avslutande inlägg: Kommer kommunikationsministern att ta kontakt med brevskrivarna, SJ och facket för att åtminstone ta till sig den information som har kommit därifrån?
Herr talman! När det gäller den stora omställningen är det framför allt servicen för X 2000-tågen som flyttas till Stockholm. Det är den stora omställningen som också påverkar RC-loken. Beträffande frågan om det är SJ, Kommunikationsdepartementet eller Banverket som skall fatta besluten, är det SJ som är operatören. Banverket är sektorsansvarigt för hela järnvägssystemet. Vi på Kommunikationsdepartementet har ansvaret för att transportsystemet i dess helhet skall fungera så väl som möjligt. Det finns ett gemensamt intresse av att föra över mera av det långväga godset till järnvägstransporter. Även för SJ är det rent företagsekonomiskt av stort intresse att frakta godset över Göteborg. Banavgifterna i Tyskland är så höga att det har varit möjligt för svenska företag att hålla nere fraktkostnaderna genom att via Göteborgs hamn gå direkt på kontinenten. SJ vill naturligtvis och har i uppdrag att frakta så mycket gods som möjligt. Återigen angående kontakter och brevet: Jag kan inte ta kontakt med vare sig politiker eller företrädare för de fackliga organisationerna på grundval av ett öppet brev. Jag kan mycket väl ha kontakter - och det har jag, både med politikerna i Göteborgsregionen och med de fackliga organisationerna i såväl denna fråga som i andra frågor - men inte på grund av brevet som är ställt till SJ. En sådan kontakt får SJ ta. Jag tar mina kontakter på andra vägar.

Herr talman! Arne Andersson har frågat mig dels om jag är beredd att redovisa min syn på principen om lönetillägg i förhållande till tjänsteanpassad grundlön för anställda inom Försvarsmakten, dels vad jag avser att göra i den aktuella situationen med många mer eller mindre utmanande lönetillägg samtidigt som djupgående besparingsförslag inom kort skall presenteras för riksdagen. Jag vill först nämna att statliga anställningsförhållanden och därmed sammanhängande frågor alltmer har kommit att likna det som gäller inom andra sektorer. Regeringen har numera delegerat hela ansvaret för lönebildningen och personalkostnaderna till myndigheterna.

Riksrevisionsverket har hemställt om förlängd tid för redovisningen. Tidpunkten för redovisningen har därför genom ett regeringsbeslut ändrats till den 15 mars 1998. Riksrevisionsverket har dock lämnat en delrapport som inkommit till Försvarsdepartementet den 17 februari 1998. Det är den rapporten som ligger till grund för de tidningsartiklar som Arne Andersson åberopar. På uppdrag av regeringen lämnade Försvarsmakten den 16 februari i år en redovisning om sin ekonomi. Regeringskansliet anmodade härefter Försvarsmakten att lämna vissa kompletterande uppgifter. Försvarsmakten skulle bl.a. mot bakgrund av Riksrevisionsverkets nämnda delrapport redovisa vilka ytterligare åtgärder som kan vidtas för att minska personalkostnaderna per anställd utöver vad som redan angetts i skrivelsen den 16 februari i år samt ange hur stora besparingar som kan göras under år 1998. Försvarsmakten har i ett kompletterande underlag den 1 mars 1998 anfört bl.a. att reducering av kostnaderna för nämnda lönetillägg m.m. måste ses i ett långsiktigt perspektiv. Tilläggen är enligt Försvarsmakten avtalsreglerade. Avtalen är uppsagda och kommer att omförhandlas under årets avtalsförhandling för att om möjligt finna avtalskonstruktioner som bättre gynnar verksamhetsintresset. En ändrad verksamhetsinriktning och omförhandling av avtalen kan enligt Försvarsmakten endast marginellt påverka årets kostnader. I avvaktan på Riksrevisionsverkets slutliga rapport den 15 mars i år avser jag inte att vidta någon ytterligare åtgärd. Jag utgår dock ifrån att Försvarsmakten som ansvarig arbetsgivare beaktar vad Riksrevisionsverket fört fram i sina rapporter i denna fråga. Herr talman! Med detta anser jag mig ha besvarat de frågor som Arne Andersson ställt till mig.
Herr talman! Tack, försvarsministern, för svaret på interpellationen, så tacksam som man nu kan bli för betydande recitbitar och litet mindre svar. Tack så mycket! I motiven för de frågor som jag har ställt har jag inte uteslutit att personer som berörs av lönetillägg kan komma att uppfatta interpellationen som aktualiserad vid en för dem olämplig tid. Med andra ord har det kommit att bli en diskussion om lönetilläggen som kanske onödigt hårt knyts till Försvarsmaktens andra ekonomiska problem. Avseende lämplig tidpunkt vill jag bara peka på att interpellationen initierades av den rapport som Riksrevisionsverket lämnade för några veckor sedan och som sedan gavs relativt generöst utrymme i Svenska Dagbladet och andra tidningar. Det kanske ändå är så enkelt, försvarsministern, att en del saker som man inte tycker särskilt mycket om nästan alltid diskuteras vid fel tillfälle. Så kan det vara med detta. Jag har naturligtvis fått en del reaktioner på detta. Jag skall inte omnämna dem. Den som tog i mest ifrågasatte om jag visste vad jag sysslade med. Andra, de som brukar höra av sig till mig, har varit mer nyanserade och t.o.m. pekat på att det fanns ett motiv för att vi tittade på detta. Jag vill dock säga att jag inte har ifrågasatt att det kan finnas tjänsteförhållanden inom Försvarsmakten som motiverar perioder med lönetillägg. Jag har å andra sidan tagit mig friheten att i den rika floran av tillägg kraftigt sätta en del frågetecken för vissa. Det är ju så att de flesta arbeten i samhället knappast kan fullföljas med mindre än att arbetet till och från rymmer betydande obekvämligheter av olika slag. Så är det också inom Försvarsmakten. Av detta skäl är det svårt att utanför kretsen av berörda personer få någon större förståelse för de lönetillägg det här handlar om. Jag kan inte låta bli att upprepa vad jag har sagt i motiveringen, nämligen att det för mig är så fullkomligt naturligt att en marinofficer tjänstgör ombord på båt och att en pilot flyger. Detta skall enligt mitt förmenande utan minsta svårighet kunna omförhandlas och inrangeras i en fast grundlön. Jag kan inte underlåta att peka på att motsatsen, att inte utan särskild ersättning gå ombord på båt och inte ens gå i land när man har varit ombord ett tag liksom att som pilot flyga, verkar litet löjlig. Jag tycker att vi skall hjälpas åt med att ta bort detta, enligt mitt förmenande, löjliga inslag i en, om än aldrig så väl förhandlad, löneförmån. Med det sagda har jag naturligtvis inte någon anledning att göra gällande att löneersättningen skall minskas med hela löneersättningens belopp. Huvudregeln bör dock enligt mitt förmenande vara att grundlönen så långt det är möjligt skall ge full ersättning för tjänsterna. Jag tror dock att det, trots försvarsministerns en aning kallsinniga svar, kommer någon typ av beredning till stånd, och då tycker jag att detta skall vara huvudregeln. Det förhållande att RRV:s rapport inte lämnas förrän om några dagar tycker jag inte motiverar det något kallsinniga svar som jag har fått av försvarsministern. Det saknas ju inte heller underlag i delrapporten. Om jag får använda en enda minut till, herr talman, skulle jag gärna vilja åberopa förhållandet att partivänner till försvarsministern något överraskande har uttryckt sig långt mer salvelsefullt. Man har rent av talat om moral och anständighet när det gäller dessa förhållanden. Så långt hade inte jag tänkt att gå. Men jag ställer mig ändå frågan hur en delrapport av partivännerna von Sydow och Juholt t.ex. kan uppfattas så olika.
Herr talman! Jag vill börja med att säga att jag är väldigt glad över utskottets ordförandes interpellation. Den tyder på en vilja till ansvarstagande, som jag tycker är positiv. Av Försvarsmaktens budget på ungefär 40 miljarder kronor om året går ungefär 20 miljarder till materiel och 11,5 miljarder till lönekostnader inom Försvarsmakten. Lönekostnaderna utgör alltså en betydande del av Försvarsmaktens årliga budget. Vi var naturligtvis många som reagerade när RRV:s rapport började diskuteras i medierna. Vi var nog många som blev än mer förfärade när vi läste rapporten. Vi läser om sjötillägg till officerare som inte är på sjön. Vi läser om lönetillägg i form av pendlingsbidrag till officerare på högkvarteret, som får 4 500 kr i månaden för att de pendlar inom Stockholmsområdet. Detta är bara några exempel. Regeringen har ju frågat ÖB om det inte går att spara mer på just dessa kostnader inför situationen med årets budget. Det säger ÖB att man inte kan. Men i slutsatserna i RRV:s rapport kom man fram till att det redan under 1998 finns förutsättningar för att minska omfattningen av kostnaderna för tillägg m.m. Man säger att det skulle kunna ske genom en ändrad tillämpning. Jag undrar hur försvarsministern ser på de olika beskeden. Försvarsmakten har under något år varit helt löneledande i statsförvaltningen. Det finns minst sagt starka tecken på att Försvarsmakten helt enkelt har tappat greppet om löneutvecklingen och alla de extra, mer eller mindre absurda, tilläggen. Jag undrar om försvarsministern är beredd att ta tillbaka greppet om lönebildningen och personalkostnaderna från Försvarsmakten och ge det åter till Arbetsgivarverket, för något måste uppenbarligen göras.
Herr talman! Jag tror att det är viktigt att peka på att det här är ett system som har vuxit fram successivt. Man kan säga att det i dag förvaltas av en partsrelation, dvs. mellan Försvarsmakten, som arbetsgivareföreträdare, och fackliga organisationer. Regeringens, och indirekt riksdagens, styrning sker annorlunda nu. Den sker just genom det initiativ som jag har tagit genom att uppdra åt Riksrevisionsverket att granska förhållandena. Finansministern har på ett liknande sätt för hela statsförvaltningen begärt in uppgifter om den statliga förvaltningens personal och tjänsteförhållanden, inklusive löneförhållanden. Vad som då kommer fram har indirekt en påverkande effekt på parterna. Jag är inte beredd att på grundval av den rapport som har kommit hittills dra några andra slutsatser än vad jag har sagt i mitt interpellationssvar. Men just den ökade kunskapen om hur det står det till och om hur resultatet blir inte bara av de senaste avtalsförhandlingarna utan också när det gäller de lönestrukturer och ersättningar som finns kvar i systemet, kommer säkerligen att påverka parterna. Man kan säga att statsmakterna numera styr genom resultatutvärdering. Det inkluderar det här förhållandet. Jag för min del anser att det finns vissa möjlighet. Det har också framkommit i ÖB:s svar på regeringens frågor när det gäller det korta perspektivet. Det finns möjligheter för myndigheten själv att i viss utsträckning minska användningen av vissa av de tillägg som det här är fråga om. Det kan ske genom myndighetsbeslut. Det kan också indirekt påverkas genom beslut om t.ex. var och hur officerarnas tjänstgöringsförhållanden skall vara. Det betyder att jag menar att vi har ett system som ger en betydande rörelsefrihet åt parterna. Statsmakternas - och indirekt allmänhetens - kontroll av systemet kommer fram genom att vi låter granska och utvärdera det. Det är just det som nu sker genom RRV:s insatser. Det gör att jag tror att det finns möjligheter för parterna att betrakta detta med allehanda tillägg för olika tjänsteförhållanden som något som man kan förändra och som parterna kan finna att de har ett sammanfallande engagemang och intresse för.
Herr talman! Tack, försvarsministern. Jag tillhör verkligen inte dem som vill kritisera initiativet att låta RRV titta på detta. Som den välvillige tolkare jag är kanske jag skall tillstå att vi är litet i otakt med tiden för att försvarsministern skall kunna ge de mest uttömmande och riktiga svaren. Men det hindrar inte att jag kanske hade väntat mig litet mer. Jag tror att de tillägg som vi talar om var synnerligen välmotiverade när de kom till. Jag tror att tjänstgöring ombord på en ubåt en gång i tiden var ett riktigt skräpjobb, för att använda ett städat ord här i kammaren. Officeren kunde kanske komma hem till familjen efter sjätte dagen och lukta dieselolja så att han fick lägga sig i uthuset för att över huvud taget kunna vara hemma. Då kanske man behövde en liten dusör för att kunna smälta det här bättre. Men kan det vara så att Försvarsmaktens folk, dessa förträffliga människor som vi har lärt dem som, skall vara så mäktiga traditionsbevarare sedan den här situationen inte längre föreligger? Jag tycker inte att de skall se snett på oss om vi då tittar på detta förhållande. Traditioner skulle nog också jag och mitt parti kunna vara utmärkta bärare av. Men det finns gränser. Vi skall inte vara utmanande. Som försvarsministern väl vet är det så - och det spelar ingen roll om det är kanslihuset eller här i riksdagen - att om vi företar oss något som inte har hygglig folklig förankring, så väcker det opposition. Denna opposition har nu torgförts på olika sätt. Och det här har - jag återkommer till det - för officerskårens vidkommande ramlat in vid en rasande olämplig tidpunkt. Det är självfallet så. Det är så lätt att göra kopplingen till andra bekymmer vi har. Men det undantar oss inte från någon del av det ansvar som vi har för att ändå syna det som är en aning obekvämt. Det är det jag gör, och jag ber inte om ursäkt om det. Det var något som jag inte förstod i försvarsministerns anförande. Det gäller det här med produktutvärdering inom Försvarsmakten. Det är väl bra svårt, ändå? Jag tror inte att jag skulle vilja ansluta mig till att Försvarsmakten skall få ersättning för produktutvärdering med den erbarmliga röra som vi för närvarande har inom Försvarsmakten. Något krig kommer vi gudskelov förmodligen inte heller att mötas av. Och knappast någon av oss önskar väl att vi skall ha en så fullskalig produktutvärdering som att vi skulle försättas i den situationen. Nej, det är väl snarast att önska officerskåren att försvarsministern och vi som finns här i riksdagen långsiktigt kommer till rätta med den oro som råder och att vi på det sättet skapar ett bra förhållande för vår officerskår. Men det skall nog inte ske med lönetilläggen.
Herr talman! Försvarsministern säger att riksdagens styrning sker annorlunda nu. Det handlar om att granska förhållandena. Det är mycket riktigt så. Man har ju delegerat ansvaret för löneförhandlingar och sådant till myndigheten. Men frågan är: Vad leder den här granskningen till? Det är ju den som är riksdagens och regeringens verktyg. Om nu RRV:s nästa rapport visar eller bekräftar det som vi nu har fått reda på i den här delrapporten, vad är försvarsministern beredd att göra då? Vad blir nästa steg om det bekräftas vad vi redan vet nu? Är försvarsministern beredd att ta tillbaka greppet över avtalsförhandlingarna genom att åter lägga dem på Arbetsgivarverket? Är man i så fall beredd att säga att Försvarsmakten just i och med den här kulturen, det här systemet som försvarsministern sade successivt har vuxit fram, måste göra någonting, någonting ganska radikalt. RRV skriver klart att det finns möjligheter att spara redan 1998 genom en annan tillämpning. ÖB säger att så inte är fallet förutom det som man redan har räknat in i det besparingsförslag som man har lämnat. Hur ser försvarsministern på detta? Är det något som kommer att granskas noga nu när nästa RRV-rapport kommer om några dagar? Kommer försvarsministern i så fall att se till det här tecknas in i de besparingar som skall ske?
Herr talman! Vad jag försökte säga när det gällde utvärdering och resultatstyrning var att det är en process som är öppen så till vida att man låter myndighetsnivån och de fackliga organisationerna ha en betydande rörelsefrihet i fråga om att träffa avtal. Men man skall granska resultaten och göra det genom offentliga studier av t.ex. det slag som vi har beställt och sådana uppgifter som kommer till Finansdepartementet. Sedan publiceras dessa, och sedan är det att räkna med att parterna tar intryck av vad som kommer fram. Jag bedömer att Försvarsmakten som arbetsgivare har all anledning att studera och bedöma RRV:s synpunkter och eventuella kritiska bemärkningar. Jag är inte beredd, det vill jag säga till Annika Nordgren, att återföra arbetsgivaransvaret till Arbetsgivarverket. Jag anser att det nuvarande systemet har förutsättningar att kunna hantera sådana här saker - just under förutsättning att det sker en offentlig granskning av hur partsrelationen förvaltar samhällsintresset. Jag kan säga att jag för dagen inte kan göra någon konklusion om vad som skall hända när nästa RRV rapport når Försvarsdepartementet. Jag har ingen kännedom om dess innehåll. Men jag vill gärna säga att jag inte ser det som rimligt att återföra förhandlingsrätten till Arbetsgivarverket. Låt mig avrunda med att säga att jag tror att när det kommer fram en sådan här typ av granskning som leder till allehanda kritiska bemärkningar - både i och via medierna - så är det något som jag anser att parterna har anledning att reflektera över.

Herr talman! Avslutningsvis några ord då jag inför den om några dagar kommande rapporten från Riksrevisionsverket skulle kunna hetsa upp vår i alla lägen så välbalanserade försvarsminister. Det tänker jag göra genom att citera partivännen Juholt. Han sade i Aftonbladet i måndags: "Myndigheten klarar inte uppgiften. Nu krävs politiska åtgärder." Jag har svårt att tänka mig vem Juholt tänkte på just då, om han inte tänkte på försvarsministern. Det var nog ändå så. Jag bär den hälsningen vidare från Sedan tog han i ännu litet kraftigare. Jag har redan sagt att det kanske inte var nödvändigt att ta i så hårt. Men jag kan inte låta bli att upprepa att det förvånar mig litet att samma rapport väcker så olika känslor. Jag väntar mig naturligtvis att rapporten som, förmodar jag, kommer i början på nästa vecka har ett språk av sådan kaliber att också försvarsministern kanske i högre grad än nu höjer på ögonbrynen. Då tror jag att vi kan vara ganska överens om det som sker. Utan att lägga mig i diskussionen mellan Annika Nordgren och försvarsministern vill jag säga att det väl ändå är ganska ovanligt inom myndigheterna att chefen har så pass stort inflytande över lönesättningen inom sin personalkår. Det kan hända att den myndighet som vi nu har tillskapat, med en chef som sitter på hela potten, kanske väcker en del funderingar. Det är ändå en nyhet. Jag tackar än en gång för svaret.

Herr talman! Jag vill egentligen bara upprepa att jag faktiskt slutar mitt interpellationssvar med att säga att jag utgår från att Försvarsmakten som ansvarig arbetsgivare beaktar vad Riksrevisionsverket fört fram i sina rapporter i denna fråga. Det har jag sagt och det är min utgångspunkt. Jag vill också säga att jag anser att regeringen med mig som föredragande har bidragit till att man kan se till att missförhållanden eller mindre relevanta former i delar av avtalssystemet kan förändras genom att man beställer rapporterna från Riksrevisionsverket. Jag skulle känna stor tveksamhet om vi har decentraliserat förhandlingssystemet men inte stöder arbetsgivarparten, och för den del även arbetstagarparten, genom den här typen av analyser. Då tror jag inte att vi skulle ha en bra form av lönebildning och ersättningsstruktur inom den offentliga verksamheten. Att vi i dag har tillfälle att debattera saken i Sveriges riksdag beror ju på att vi har fått fram ett underlag. Det är en del - en mycket betydelsefull del - i det sätt varpå vi vill ha lönebildningen och beslut om andra ersättningssystem hanterade i det partssystem som finns i dag på den offentliga arbetsmarknaden. Tack!

Herr talman! Gudrun Lindvall har frågat mig hur jag avser att lösa problemet med saluförbudet mot sorter som inte finns upptagna på någon sortlista, så att såväl fröer från gamla sorter som andra som passar svenska förhållanden kan fortsätta att säljas i Sverige. Hon har också frågat hur jag avser att få frågan löst i Beatrice Ask har frågat mig vilka åtgärder regeringen planerar för att tillse att svenska odlare även framgent skall kunna köpa frösorter som är anpassade efter det svenska klimatet. Hon har även frågat vilka initiativ regeringen avser att vidta för att avskaffa eller avbyråkratisera EU:s regler för godkännande av frösorter. Jag besvarar interpellationerna i ett sammanhang. Syftet med utsädeskontroll och reglerna för utsäde till bl.a. köksväxter är att garantera konsumenten produkter av bra kvalitet som ger friska grödor och god avkastning. Konsumenterna ges på så sätt möjlighet att avgöra vilka utsädessorter som lämpar sig för odling vid olika odlingsbetingelser. Utsädeskontroll syftar också indirekt till att förhindra spridning av växtsjukdomar som kan bli resultatet av odling av sorter som är sjukdomsdrabbade. EG:s direktiv på utsädesområdet omfattades redan av EES-avtalet. En förutsättning för att ett köksväxtutsäde skall få säljas är att det åtminstone är kontrollerat som standardutsäde. Köksväxtssorten skall finnas med antingen i den svenska sortlistan, i EG:s gemensamma sortlista för arter av köksväxter eller i en nationell sortlista i EES-området. Sorten skall dessutom uppfylla de krav som Jordbruksverket ställer på standardutsäde. Att sorten inte finns med på en sortlista innebär i sig inte ett odlingsförbud. I Sverige har vi sedan flera år krav på att provningen och sortlistan skall finanserias helt med avgifter. Avgifterna varierar mellan olika länder inom EES-området. Ett företag kan fritt välja att ta in sin sort på en sortlista i ett land där avgiften är lägre än i Det finns dock ett konsumentintresse att använda sådana gamla inhemska sorter och sorter från länder utanför EU som inte är intagna i EG:s gemensamma sortlista eller i de nationella listorna i EES-området och därför inte får säljas. De köksväxtssorter det rör sig om säljs i så små mängder att det inte lönar sig att ta in dem på sortlistan. Sverige har alltsedan vi blev medlemmar i EU framfört krav på att reglerna ges en utformning som inte hindrar försäljning av sådana sorter. Liknande krav har framförts av bl.a. Europaparlamentet. Kommissionen har därför i det nyligen framlagda förslaget till regler för den inre marknaden på utsädesområdet infört en möjlighet till handel med och odling av lokala äldre sorter genom att en bevarandelista upprättats. Förslaget har tillkommit för att främja den biologiska mångfalden. Sverige har under den pågående beredningen av detta förslag till regler föreslagit ett undantag för hobbyodling, och vi kommer även i fortsättningen att arbeta för bättre och enklare regler för köksväxtutsäde. För att försöka tillgodose konsumenternas önskemål arbetar regeringen således för en större flexibilitet i EG:s regelverk för köksväxtsorter. Jordbruksdepartementet ser också över vad som går att göra nationellt i frågan.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret som i alla fall är ett första steg mot något som verkar riktigt, tycker jag. Det här är en fråga som Miljöpartiet har drivit ända sedan vi kom in i riksdagen den här gången. Jag lade den första motionen under den första motionstiden i januari 1995. Jag har också följt upp frågan med ett antal motioner, så fort det har funnits tillfälle, och också med interpellationer. Det här är egentligen första gången som jag får ett svar som tyder på att det finns en förståelse för problemet. Det är jag tacksam för. Bakgrunden är att EU har mycket snåriga regler när det gäller försäljning av fröer. Syftet med dem har väl, vilket vi kan vara överens om, varit att de stora firmorna har tryckt på och egentligen velat ha ett sätt att reglera vilka försorter som får säljas. Därmed har man skapat sig ett indirekt monopol. Det är egentligen det som har skett. Effekten har blivit att det har varit omöjligt för odlare att odla fröer som inte finns upptagna på sortlistan, t.ex. de gamla sorterna som ofta inte har de egenskaper som stora fröfirmor är intresserade av och som kanske framför allt odlas av hobbyodlare. Det kan vara tomater som har mycket fin smak men t.ex. ett svagt skal. Ett annat problem är många sorter som tas fram i t.ex. Kanada och Japan. Där görs ett mycket fint arbete med att ta fram nya sorter. De firmorna anser inte att den nordiska marknaden är intressant, trots att vi har samma klimatiska förhållanden som Kanada och Japan. Vi är för små. Dessa firmor ser därför inte till att få upp sina sorter på en av EU godkänd sortlista. Det här har fått till effekt att totalt i EU flera tusen sorter har försvunnit, och det är naturligtvis inte något som rimmar speciellt bra med Agenda 21 och med viljan till ökad biologisk mångfald, snarare tvärtom. Man har hanterat det här mycket olika i olika länder. I Frankrike finns det firmor som säljer bara sådana sorter som inte finns på sortlistan. Det är det som gör att de säljer. Där ser alltså myndigheterna genom fingrarna med det här. I andra länder ser man till att ha bidrag som gör att de små sorterna kan godkännas och föras upp på sortlistan. Sverige är faktiskt det första land som har bestämt sig för att kriminalisera det här. Det finns två firmor, Runåbergs Frö och Lindbloms Frö, som säljer den här typen av fröer. De fick i våras reda på att de, om de inte tog bort de här sorterna, skulle åtalas. Sverige har alltså återigen visat sig bäst i klassen. De här firmorna har agerat olika. Runåbergs har sagt att man inte tänker sälja fröerna utan skänker bort dem. Lindbloms har sagt att man tänker fortsätta att sälja fröerna. Jag är tacksam för att det nu finns flera partier som uppenbarligen har börjat intressera sig för frågan. Det beror kanske på att den har börjat få ett litet medialt genomslag. Vi har en gång fått stöd från Folkpartiet i en votering. Det var i juni 1995. Jag hoppas att det här nu kan leda till att vi får bättre regler. Det är bra att vi nu kan få regler som gör att vi hobbyodlare kan börja köpa de här fröerna igen och att de här firmorna kan sälja många av de berörda sorterna - det finns massor av dem - utan att bli kriminaliserade. Runåbergs har t.ex. 35 sorter som inte finns på sortlistan och som man vill skänka bort. Det är en tredjedel av hela sortimentet. Gamla kända sorter som frilandsgurkan Rhensk Druv, sockerärtan Engelsk Sabel och den välkända tomaten Dansk Export är det egentligen inte längre tillåtet att odla. Det är risk för att ett kulturarv går i graven. Jag vill fråga om det i år är fritt fram för de här firmorna att sälja till odlare. Jag skulle också vilja veta hur man nu går vidare. Gör man det möjligt inte bara för hobbyodlare att få tag i frö utan även för t.ex. ekologiska odlare, som ofta vill odla de här sorterna? Kommer det också att bli möjligt för nya frösorter t.ex. från Japan och Kanada att komma in på fröfirmorna och säljas av dem? Hur kommer jordbruksministern att agera i EU? Kommer man att arbeta för att det här direktivet helt enkelt skall försvinna? Jag har svårt att se något skäl till direktivet. Sverige hade tidigare mycket goda regler för sjukdom och grobarhet.
Herr talman! Jag vill börja med att tacka jordbruksministern för svaret. Bakgrunden till min interpellation är att jag har uppfattat att EU:s regler för godkännande av köksväxter är både byråkratiska och fyrkantiga. Det är med förlov sagt omöjligt att förklara för trädgårdsintresserade odlare varför växtsorter som har funnits och använts under lång tid i Sverige inte längre skall kunna säljas. Själv begriper jag det inte heller. Den här sortens formalism bidrar till att undergräva respekten för EU-samarbetet, och det är illa nog. Därför tror jag att det är viktigt att Sverige säger ifrån och med kraft försöker värna de egna odlarintressena. Att det är viktigt att ha viss konroll över utsädet må vara en sak. Däremot kan det inte vara angeläget att stoppa sådana sorter som har använts och som har fungerat länge. Rimligen borde det med det klimat som vi har ligga i Sveriges intresse att också mindre, väl anpassade frösorter kan utvecklas och komma till användning. Av svaret framgår att kommissionen nu vill inrätta en bevarandelista. Vet ministern vad det kommer att kosta att få vara med på den? När väntar man ett beslut? Jag vet att bl.a. Ivar Virgin i Europaparlamentet har frågat när ett sådant här beslut kommer. Det är viktigt att veta. Tyvärr är en del sorter som kan komma i fråga små rariteter, som knappast går att hantera kommersiellt, om avgifterna hamnar för högt. Jag tycker att det är bra att Sverige i beredningen har föreslagit regler med undantag för hobbyodling, men frågan är om det räcker. Hur drar man gränsen för vad som är hobbyodling, och får man över huvud taget sälja jordgubbar från det egna trädgårdslandet, om vi får de här reglerna? Min andra undran gäller samordningen mellan EU och de svenska myndigheterna. Av pressen får man intrycket att vi, med hänvisning till EU, snarast drivit på för att stoppa försäljning av lokala profilerade sorter. I Dagens Nyheter har jag läst att Statens utsädeskontroll hotar med åtal mot företag, vilket Gudrun Lindvall bekräftade. Jag undrar om jordbruksministern tycker att det är angeläget att stoppa försäljning av fröer som inte är godkända av EU? Borde de inte på ett obyråkratiskt sätt kunna hamna på den svenska listan, så att vi slipper det här bekymret? Jag tycker att det ter sig litet löjligt att företag nu skänker bort fröer och hoppas på bidrag från odlarna, med hänvisning till EU-reglerna. I längden kommer det ju inte att fungera, och då försvinner förmodligen ännu fler sorter som det har tagit många år att utveckla. Det senare är dessutom intressant inte bara vad gäller växter som är historiskt intressanta för hobbyodlare. Jag har förstått att det i flera länder, inte minst i de gamla öststaterna, finns lokalt utvecklade sorter som är intressanta bl.a. för specifika klimatförhållanden. Jag tycker att det är viktigt att fler kan få dra nytta också av andra länders odlarmöda. Vi behöver alltså en reformering av regelverket. Till sist vill jag konstatera att trädgårdsodling är en folkrörelse i Sverige. Det ligger väldigt mycket av historia, kultur och omsorg om naturen bakom det arbete som tusentals människor satsar i trädgårdsland och rabatter, samtidigt som detta rent praktiskt är nödvändigt för många hushåll. Jag skulle därför vilja veta vad jordbruksministern konkret menar med att Jordbruksdepartementet "ser över" vad som går att göra nationellt i frågan. Om jag läst svaret rätt - jag är inte jordbrukspolitiker - kan vi själva bestämma hur det skall vara genom att utvidga den svenska sortlistan. I så fall är det väl det som vi skall göra.

Låt mig också säga att denna debatt här inte är ett första steg i någon process när det gäller att påverka regelverket inom Europeiska unionen. Det är i och för sig mycket glädjande att Miljöpartiet inresserar sig för den här frågan, men det är, som tur är, långt ifrån ensamt om att göra det. Som jag sade i mitt första svar har den här frågan diskuterats redan när vi talade om att ingå i EES avtalet. Redan då och alltsedan dess har den svenska uppfattningen varit den att vi skall bidra till att åstadkomma sådana här möjligheter. Vi ser det också faktiskt delvis som vår förtjänst att det nu ändå diskuteras ett förslag till förbättringar. Det förslaget är inte tillfredsställande, ungefär av de skäl som Beatrice Även för att föra upp en sort på den s.k. bevarandelistan krävs ett ansökningsförfarande, som förmodligen också kommer att vara förenat med kostnader. Det är därför som jag, vilket jag sade i mitt första svar, också har den uppfattningen att det vore bättre om man över huvud taget kunde ha ett undantag i de här regelverken för de sorter som vi talar om här. Låt mig vidare säga att jag inte tror att det här i första hand är en fråga om biologisk mångfald. Det handlar mer om ett genuint konsumentintresse. Möjligheter att bevara sorter så att de inte försvinner finns ändå. Den typen av odling pågår. Här handlar det om konsumenters intresse av att kunna odla sorter som inte är så kommersiellt gångbara. Myndigheter ser kanske genom fingrarna på andra håll, men jag har också många belägg för att myndigheter inte ser genom fingrarna. Det finns många länder som har den typ av problem som vi har. Vi är inte ensamma om att ha den här diskussionen. Förmodligen säger de upprörda debattörerna ungefär samma saker i de länderna: Varför skall myndigheterna just här vara så petiga? Låt mig också säga att det inte är så att kostnaderna för att ta in sorter på de svenska sortlistorna är extremt höga. Tvärtom ligger vi, jämfört med andra länder i norra Europa, tämligen lågt. Ändå är kostnaderna naturligtvis höga för en sort som inte har så stor avsättning på marknaden.

I debatten har bl a framförts att Utsädeskontrollen förhindrar försäljning av lokala sorter anpassade till klimat, m m i olika delar av landet. SUK har, lika lite som i fråga om lantbruksväxter, möjligheter att följa upp all enstaka försäljning av utsäde som inte är certifierat eller kontrollerat enligt gällande regler. I de fall marknadsföring har stoppats, har detta gällt import av köksväxtfrö, producerat på rent kommersiell basis, där sortinnehavaren av någon anledning inte ansett det möjligt och eller tillräckligt lönsamt att låta föra in sorten på en europeisk sortlista." Jag delar den ambition som kommer till uttryck i skrivelsen att en myndighet skall koncentrera sig på de stora och övergripande uppgifter som är av stor betydelse för dess verksamhetsområde i stort och inte koncentrera sig på detaljfrågor som snarast stör än befrämjar verksamheten.
Herr talman! Jag kan bara konstatera att regeringen har ändrat uppfattning i frågan. I den interpellationsdebatt jag hade med Margareta Winberg våren 1995 svarade hon att regeringen ansåg att dessa frösorter inte skulle finnas till försäljning i Sverige. Hon uppmanade också på en direkt fråga från mig konsumenter att inte köpa dem. Jag är glad att Annika Åhnberg har en annan uppfattning. Det känns som att vi ändå är på väg någonstans. Det här handlar naturligtvis inte bara om att vi skall överlåta till de frivilliga organisationerna att spara de gamla sorterna. Sesam gör ett mycket bra jobb. Men att hävda att den biologiska mångfalden skall bevaras av oss frivilligodlare tycker jag är litet märkligt, framför allt som dessa sorter i många stycken är mycket bra sorter för hobbyodlare. De fungerar alldeles utmärkt. De har de egenskaper som hobbyodlare ofta eftersträvar. De är ofta mycket resistenta mot sjukdomar eftersom de har odlats under mycket lång tid. Men de är inte sorter som kanske är gångbara i kommersiell odling. Det är mycket konstigt att vi i EU har den här typen av regler. Jag hoppas att den svenska regeringen med kraft kan verka för att reglerna skall försvinna. Jag anser precis som Annika Åhnberg att det är viktigt att vi har krav på fröer. Det skall finnas krav på att de är fria från sjukdom och krav på grobarhet. Faktum är att de svenska reglerna för sådant var strängare före EU-inträdet än vad de är i dag. På den punkten har Sverige klarat sig mycket bra. Vi har av tradition haft mycket bra fröer i den svenska handeln före EU Det som nu upprör många, och det med rätta, är just det faktum att svenska myndigheter har gått ut till de två firmor som försäljer dessa fröer - det är inte så många som säljer den här typen av sorter - och talat om att om de fortsätter försäljningen kommer de att åtalas. Det är det som har gjort att det har blivit ett massmedialt intresse. Jag har hälsat det massmediala intresset med stor tillfredsställelse. Från Miljöpartiets sida anser vi att dessa regler är oerhört märkliga. Jag har också mycket svårt att finna att reglerna egentligen skulle handla om omsorg om konsumenten, utan det handlar snarare om omsorg om de stora fröfirmor som har de kommersiellt gångbara fröerna. Det är egentligen vad det handlar om. Ser vi på EU - och där har naturligtvis Beatrice Ask och jag olika uppfattningar - har lobbyorganisationer mycket stora möjligheter till inflytande. Här är det helt enkelt stora fröfirmor som har lobbat in sig på det här direktivet. De har sett till att de fått ett direktiv som passar deras syften, dvs. se till att antalet frösorter minskar i handeln i EU. Det här är naturligtvis inte speciellt lyckat vare sig när det gäller biologisk mångfald eller när det gäller möjligheten för oss hobbyodlare att komma åt fröer som har stora värden. Jag hoppas att detta kan vara en början till att förändra det hela. Men om vi skall ha en bevarandelista som gör det lika svårt för dem som vill sälja dessa fröer att få in dem på den som att få in dem på sortlistan har vi egentligen inte lyckats speciellt bra. Det gäller att hitta ett sätt så att de sorter som det är en mycket liten omsättning på kan finnas kvar utan en fördyrande "ryggsäck" som gör att man inte har råd att saluföra dem. Jag hoppas att det finns en möjlighet att hitta en sådan lösning i Sverige, att vi kan se till att sorterna blir kvar. Jag hoppas också att det kan finnas en möjlighet att se till att vi kan bryta den höga nya mur som EU har slutit runt sig när det gäller fröer och ge en möjlighet för sorter som finns i t.ex. Kanada och Japan och i Östeuropa, som Beatrice Ask nämnde, och som kan säljas. Där finns mycket fina sorter som passar utmärkt för våra förhållanden. De svenska klimatologiska förhållandena gör att vi i mångt och mycket har mer gemensamt med fröfirmor i Kanada, Japan och Östeuropa än med fröfirmor nere på kontinenten, där klimatet är ett annat. Jag ser att vi kanske kan börja att få en lösning till stånd. Men jag känner att det fortfarande finns stora hinder för att vi som är intresserade av en god tillgång på bra fröer med bra egenskaper som passar bra för de svenska förhållanden kan få detta och också vara säkra på att de sorter som i dag hotas skall finnas kvar.
Herr talman! Såvitt jag förstår har jordbruksministern och jag ungefär samma ambition. Det jag skulle vilja veta är vad Jordbruksverket skall göra för att se över hur vi i Sverige skall kunna hantera det här på ett obyråkratiskt sätt. Detta är en symbolfråga som är lätt att förstå för väldigt många människor om hur vi agerar i EU sammanhang. Vän av ordning undrar då, om det nu är så att den här debatten är aktualiserad på många håll och man också i andra länder diskuterar problem med sina myndigheter: Vem är det som envisas med att försvara ett konstigt regelverk? Vem är det som inte vill se till att vi inom EU har ett regelverk som fungerar någorlunda? Det är egentligen litet konstigt att man måste begära ett undantag från det stora regelverket för att en sådan här självklar sak skall fungera. Det ligger rim och reson i att växter som vi har kunnat använda länge och som är beprövade kan fortsätta att överleva till konsumenternas fromma. Det är något konstigt med regler som gör att man måste be om undantag för att kunna fortsätta i vanlig ordning. Jag tror att den här typen av frågor är mycket viktigare än vad vi tror när det gäller att långsiktigt skapa bättre tilltro till Sveriges möjligheter att i EU få någon slags ordning på hur saker och ting skall hanteras. Vi har gått med i EU för fredens skull, mångfaldens skull, möjligheterna att handla och allt vad det nu kan vara, men inte för att snälla damer som håller på att påta i trädgården skall känna sig irriterade över konstiga regler. Just nu ödar vi mycket tid på sådant som jag tycker är helt obegripligt. Jag ser fram emot ett svar om vad som nu konkret görs. Jag skulle också vilja veta när man väntar något slags beslut. Jag tror att det är väldigt många som vill veta det.
Herr talman! Jag går in i debatten litet beroende på att Gudrun Lindvall markerade att det faktiskt är flera partier som nu engagerar sig i den här frågan och vill driva den. Jag vill i det sammanhanget säga en del. Jag vill också ge en eloge till Miljöpartiet som har drivit den här frågan konsekvent och varit pådrivande. Från Kristdemokraternas sida har vi inte ordinarie ledamot i jordbruksutskottet. Därför kan vi inte på samma tydliga sätt markera vår inställning. Vi stödde i en debatt förra våren det särskilda yttrande som Miljöpartiet skrivit. Man konstaterar att det inte har hänt så mycket i den här frågan. Men det gäller att komma framåt och försöka se till att hantera det så att det inte får de orimliga effekter som det har fått vad gäller frösorterna. Nu hänvisar ministern till olika länder och att man kanske ser genom fingrarna på olika sätt. Det intressanta är faktiskt vilken signal ministern i Sverige skickar ut till ansvariga myndigheter i Sverige. Det kanske är en långsökt jämförelse, men det är inte länge sedan vi hade en debatt här i kammaren om djurskyddslagstiftningen som träder i kraft den 1 januari 1999. Då diskuterades frågan om sunt förnuft och att det gäller att bedöma det hela utifrån verkligheten och inte förstöra verksamheter, eftersom det egentligen inte är lagstiftarens avsikt. Jag har också sett att ministern uttalat sig i den frågan och sagt att sunt förnuft skall gälla. Det kanske är så att det räcker med att ge en sådan tydlig signal att det handlar om att myndigheterna inte skall agera på ett sådant sätt som direkt står i strid med en vettig uppfattning i den här frågan om hur verkligheten ser ut. Sedan sade ministern att debatten inte var i proportion till verksamhetens omfattning. Jag kan för egen del för det första konstatera att jag fått osedvanligt många kontakter och brev i detta ärende om jag jämför med andra ärenden. Det är alltså många människor som direkt berörs av den här frågan. Det andra är att dessa frösorter faktiskt försvinner om det inte blir en förändring. Det tredje är, som också sagts här i debatten tidigare, att EU:s legitimitet undergrävs i debatten när man får sådana här tydliga exempel på absurda effekter av det regelverk som finns. Det är väsentligt både för oss som lagstiftare och också för regeringen att vara oerhört tydlig i debatten och se till att undanröja sådant som kan underminera EU:s ställning. Jag vet ju att Annika Åhnberg är en stark anhängare av EU. Det ligger alltså i hennes intresse att verkligen se till att få en förändring till stånd, så att vi inte får de absurda effekter som faktiskt är på gång just nu.
Herr talman! Låt mig först av allt säga att det faktiskt innebar en kvalitetsökning att vi kom in i ett gemensamt EU-regelverk på detta område. Kontrollen var inte särskilt tillfredsställande tidigare - jag tänker då särskilt på importerat utsäde. Jag tror att vi kan vara överens om att det är viktigt att det importerade utsädet håller en hög kvalitet, inte minst mot bakgrund av det jag nämnde tidigare, nämligen eventuella risker för sjukdoms och smittspridning. Att det finns ett regelverk i grunden och sortlistor är någonting bra. Låt mig också möjligen provokativt säga att alla gamla sorter faktiskt inte är bra. De har kanske inte någon särskilt hög grobarhet eller ger inte särskilt god avkastning. Jag ser inget fel i att man har en certifiering av utsäde som möjliggör för konsumenter att efter en objektiv mätning få klart för sig vilka kvaliteter utsäden har. Det är alltså bra att det finns ett regelverk i grunden, och jag tror också att det ger svaret på frågan varför man försvarar ett krångligt regelverk. Man gör det naturligtvis för att det i grunden fyller ett viktigt behov. Därmed inte sagt att det är tillfredsställande i varje sin utformning. Tvärtom - vi är överens om att det inte är tillfredsställande när det gäller de små sorterna. Att hålla sortlistor och göra denna kvalitetskontroll är naturligtvis förenat med kostnader. Man måste därför ställa sig frågan vem som skall betala. Det är en generell uppfattning, inte bara i Sverige utan också i andra länder, att aktörerna på marknaden bör stå för kostnaden för att kontrollera att det utsäde de erbjuder konsumenterna är av hög kvalitet. Det är här problemet ligger. Det kan inte vara särskilt tillfredsställande att stora, förhoppningsvis ekonomiskt välmående företag väljer att lämpa över den typen av kostnader på samhället och inte vill ta sina kostnader. Problemet är hur man skall dra gränsen mellan dem som mycket väl har råd och möjlighet att själva finansiera kostnaden och de mycket små, udda sorter där den möjligheten inte finns. Det är en komplikation och ett av skälen till våra problem. Det är också det vi nu måste se över på nationell nivå. Precis det arbetet pågår nu. Statens växtsortnämnd har till oss lämnat in en skrivelse där man redogjort för situationen och även kommit med vissa förslag till hur man skulle kunna förbättra situationen på den nationella nivån i avvaktan på att det gemensamma regelverket förändras. Eftersom detta arbete befinner sig på ett rätt preliminärt stadium mellan oss, Statens växtsortnämnd och Statens utsädeskontroll, är jag inte beredd att här i dag redogöra mer i detalj för hur de förslagen ser ut. Men jag kan försäkra alla tre riksdagsledamöter här och alla andra som är engagerade i frågan att vi nu med hög prioritet arbetar med detta. Jag tror faktiskt att det finns en omsorg om odlare och om biologisk mångfald. Av de skälen behöver vi det här regelverket, och det är särskilt viktigt när det gäller importerade utsäden som inte ursprungligen kommer härifrån. När beslutet om regelverket på den europeiska nivån kommer att fattas vet jag inte. Min avsikt med förenklingsarbetet på nationell nivå är att det skall ske med mycket hög fart. Jag vill inte precisera i tiden, då det alltid finns en risk att man inte kan leva upp till exakt det man åtar sig. Men återigen vill jag försäkra er om att arbetet bedrivs skyndsamt. I frågan om signaler till myndigheter tror jag att Statens utsädeskontroll har fått klart för sig att det som de själva skrev i sin årsredogörelse om att man bör koncentrera sig på de stora, viktiga frågorna är en uppfattning som helt och fullt delas av regeringen. Den delas inte bara av regeringen utan också av resten av landet.
Herr talman! Jag vill tacka mina meddebattörer för att den här frågan alltmer börjar komma upp på riksdagens bord. Vi kanske kan fundera på om vi gemensamt skall skriva en motion med anledning av den proposition som så småningom kommer och som handlar om regeringen och EU-arbetet. Jag blir litet förbryllad när jordbruksministern faktiskt försvarar den tingens ordning som EU har inrättat. Jag blir också förbryllad när ministern får det att låta som att Statens utsädeskontroll och Statens växtsortnämnd inte gjorde sitt jobb på ett bra sätt före EU-medlemskapet. Sverige hade en bra kontroll av fröer även före EU-medlemskapet, och sortlistan har inte gjort att kvalitetskontrollen blivit bättre. Däremot har det blivit besvärligare att få in sorter för försäljning. Det är det vi diskuterar här. Ingen av oss är väl emot en bra kontroll av frösorterna, och jag uppfattar det som att myndigheterna har skött detta före EU Det är också mycket märkligt att höra att det faktum att en sort finns med på en sortlista skulle göra den bättre. Jag är gift med en person som odlat köksväxter kommersiellt, och jag kan konstatera att den kunskap jag inhämtat på området definitivt inte är denna. Dessutom gör det mig mycket bekymrad att Annika Åhnberg uppenbarligen inte inser att många av sorterna har egenskaper som vi måste bevara. Det kan vara resistens mot sjukdomar, smak eller annat, som är på väg att försvinna om sorterna blir för få. Det finns ett egenvärde i att bevara en biologisk mångfald, även en odlad sådan. Denna diskussion har vi haft tidigare, och jag hade ungefär samma uppfattning då. Har en gen gått förlorad går den inte att återskapa. Det är det som är problemet. Flera tusen sorter har försvunnit, dvs. flera tusen olika egenskaper har gått förlorade för all framtid. Det kan vi inte acceptera. Dessutom anser jag att konsumenterna skall få avgöra om de gamla sorterna har egenskaper som gör att man vill odla dem i framtiden. Det skall inte avgöras i någon petig byråkrati. Jag hoppas att detta inte innebär att Annika Åhnberg ute i EU försvarar tingens ordning utan att hon arbetar för enklare, förbättrade kontroller som gör att vi odlare kan behålla en biologisk mångfald.
Herr talman! Om jag skall tolka Gudrun Lindvall i klartext tycker hon att jag har litet svårt att fatta. Uppfattningen är ömsesidig. Enligt min uppfattning är sortlistor bra. Att bevara biologisk mångfald kan faktiskt ske dels genom att vi skapar möjligheter för att fortsätta odla udda sorter, dels genom att vi har en kontrollverksamhet gällande utsäde och ett kvalitetsarbete. Det gäller bara att hitta den lämpliga avvägningen. Jag skall väl ändå inte tolka Gudrun Lindvall som att hon tycker att det arbete som bedrivs världen över med att kontrollera utsäde och organisera det med s.k. sortlistor är helt bortkastat och att detta över huvud taget inte skall organiseras? Jag skall väl inte heller tolka Gudrun Lindvall som att hon anser att det är riktigt att stora företag med goda resurser lägger över hela ansvaret och kostnaden för denna verksamhet på samhället? Jag tolkar det i stället som att vi är överens om att det i grunden är bra att det finns kontroll och regler. Men det gäller att skilja ut de sorter som är så udda att de inte kan komma till försäljning inom det här systemet. Det är precis de åtgärder vi nu är i färd med att vidta. Jag delar uppfattningen att detta är ett angeläget problem. Tidigare sade jag att det blivit föremål för en omfattande debatt, och det läste jag i Statens utsädeskontrolls årsredogörelse. Jag tror att de där, på grund av den omfattande debatten, fått klart för sig att deras åtgärder har väckt uppmärksamhet på ett helt annat sätt än de tänkt sig. Jag utgår ifrån att de också korrigerar sin verksamhet utifrån det som kommit fram i debatten. Låt mig avslutningsvis och med ett försök till dålig vits säga att jag hoppas att vi gemensamt lyckas så några frön för att detta problem skall få en tillfredsställande lösning.

Herr talman! Gudrun Lindvall har frågat mig om jag avser att stoppa jakten på säl som den bedrivits under år 1997 som ett sätt att komma till rätta med konflikten mellan fiskare och säl. Hon har också frågat mig om vilka åtgärder jag avser att vidta för att lösa problemen och om jag avser att påskynda en utvidgning av sälskyddsområden. Naturvårdsverket, Fiskeriverket och Världsnaturfonden startade år 1994 projektet Sälar och Fiske. Målet är att utveckla medel och metoder som kan användas för att minska skador av säl på fiskfångst och fiskeredskap. Projektet har flera olika inslag. Metoder att skrämma bort sälen från fiskeredskapen, starkare material i laxfällor, metoder att hindra sälen från att gå in i fångstöppningen samt en begränsad jakt på säl är några av forskningsområdena. Arbetet med att finna metoder på redskapssidan har ända sedan projektstarten år 1994 varit helt dominerande varför endast mycket begränsade jaktförsök gjorts. Den begränsade jakten på gråsäl skedde i somras för att undersöka hypotesen att det finns gråsälar som specialiserat sig på att söka sin föda vid stationära fiskeredskap. Man avsåg med andra ord att undersöka om en i tid och rum begränsad jakt på gråsäl vid fasta fiskeredskap skulle utgöra en effektiv metod för att minska skadorna av säl på fångst och redskap. Det är Naturvårdsverket som ger tillstånd till jakt på säl. Verket gav inom ramen för projektet tillstånd till jakt på totalt 30 gråsälar inom tre olika områden. Tillståndet avsåg år 1997. Det finns i dag inte något tillstånd till, eller någon ansökan om, att bedriva jakt på säl. Projektet Sälar och Fiske har inga planer på ytterligare försök med jakt. Enligt vad jag erfarit finns det inte heller några andra planer på ytterligare forskningsjakt. Forskarnas slutsats av jakten är att en begränsad jakt vid fasta fiskeredskap inte är en effektiv metod för att minska skadorna på det kustnära fisket. Projektet fortsätter med ytterligare försök att hitta metoder för att skrämma bort sälen från fiskeredskapen och att hitta andra material i redskapen. Arbetet med att lösa problemen med konstellationen sälar, fiskare och fiskeredskap fortsätter således. Sälskyddsområden avsätts med stöd av 14 b § i naturvårdslagen. Om det behövs särskilt skydd för en djurart får enligt den bestämmelsen rätten till jakt och fiske, liksom rätten att uppehålla sig i området, inskränkas. Sådana bestämmelser meddelas av länsstyrelsen. Naturvårdslagen ger i sin nuvarande lydelse inte möjlighet att utanför området avsätta särskilda zoner där fisket får ske på egen risk.
Herr talman! Jag får tacka för svaret som jag är mycket nöjd med. Bakgrunden till detta är den forskningsjakt som bedrevs utefter Norrlandskusten förra året. Där avlossades 34 skott mot 27 sälar. Man dödade 16, men man kunde bara bärga 6. Det innebär att man starkt kan ifrågasätta om detta är en etisk jakt. Det finns mycket stor risk för att sälar skadeskjuts. Eftersök är ju inte möjligt i havet. Det finns alltså mycket stor risk för att den här jakten orsakar stora lidanden. Det här uppmärksammades också av den grupp som höll på med jakten. Det var två sälforskare som hoppade av. De ansåg att jakten inte var riktigt etisk. Samtidigt är det naturligtvis oerhört angeläget att hitta sätt att minska konflikter mellan sälar och fiskare. Jag har förstått att det inte bara är i Sverige som en sådan forskning pågår, utan det pågår även utanför Norges kust. Man har haft samma problem där. Får vi mera säl kommer vi naturligtvis att få flera konfrontationer mellan säl och fiskare. För att vi skall få en acceptans för de arter som vi vill bevara i landet är det alltid angeläget att försöka minska den konflikten. Därför anslog vi i Miljöpartiet mer pengar i vår budget till den här typen av arbete. Jag hoppas att det kanske också kan bli något som regeringen kan följa upp så småningom. Vi har också tagit upp hur ersättningarna utbetalas. Vi anser att det är viktigt att ersättningen verkligen kommer till de fiskare som har den största delen av sin utkomst från fisket. Vi anser också att man måste se över detta att man får ersättning precis i närheten av sälskyddsområden där man kan förvänta sig att problemen är större. Jag är övertygad om att vi har en gemensam vilja att försöka lösa problemet. Jag är tacksam för att det nu ser ut som om vi är överens om att det inte blir någon mer jakt på säl.
Herr talman! Problemet med sälar har ju ökat markant. Enligt fiskarna har sälarna också ändrat beteende. De söker sig till fiskebåtarna. De känner igen motorljudet och söker sig till de nät och skötar som läggs ut och tar av fångsten och förstör redskapen. Fiskarna upplever detta som ett mycket stort problem. Fiskarna själva skulle helst vilja ha en ökad jakt på säl och att länsstyrelsen lokalt kan få avgöra om den här jakten skall tillåtas. Under den forskningsjakt som har bedrivits har det visat sig att det är svårt att jaga säl. Jag kan inte avgöra vad som är rätt och fel, men någonting måste göras för att ändra det här beteendet så att sälarna håller sig borta från fiskeredskapen. Som fiskare är det mycket deprimerande att komma ut och hitta trasiga redskap, halva fiskar osv. Ibland kan man se ett stort antal sälar runt omkring. Om det nu är oetiskt att skjuta sälarna måste man hitta på något annat sätt att skrämma sälarna så att de håller sig borta. Precis som Gudrun Lindvall sade måste det ges en ekonomisk ersättning till fiskarna för förstörda redskap. Att skaffa tyngre och kraftigare redskap kan kanske fungera när det gäller de fasta redskapen, även om det är besvärligt, men det är väldigt svårt att klara detta när det gäller skötar och nät som man lägger ute i havet. De blir för tunga och för klumpiga att använda. Jag undrar om ministern har någon lösning på problemet med den ekonomiska ersättningen, så att den verkligen kommer till de fiskare som råkar ut för detta. De måste få en ersättning som motsvarar de förluster de gör.
Herr talman! Jag har varit engagerad i den här frågan i många år, i över 20 år kan jag säga. Den här provjakten var ett misslyckande. Det var många som från början signalerade att det inte skulle lyckas. I interpellationssvaret säger ministern att projektet kommer att fortsätta och att man kommer att försöka hitta metoder för att skrämma sälen och för att förbättra fiskeredskapen. Som jag sade har detta faktiskt pågått i 20 års tid. I 20 års tid har man pratat om att man skall göra detta, men det har hänt väldigt litet. Först de senaste åren har man gjort satsningar. Jag har hört att man har satsat 1-2 miljoner kronor för att utveckla redskapen, men det är bara de senaste åren. Det har ännu inte kommit någon rapport som har talat om hur långt man nått med detta. På ett ställe har man fått fram redskap som har varit verksamma. Det har varit vid ålfisket, men det finns ju inte något krav på att man måste använda sig av dessa redskap. Det är ju ett problem. Finns det någon rapport på ingående som beskriver vad som händer i utvecklingen av de här redskapen? Ersättningen till yrkesfiskarna har utgått med ungefär 6 1⁄2 miljoner kronor per år. Det satsas alltså mycket mer på detta än på att utveckla redskap. Pengarna har utbetalats på litet olika sätt. Jag har själv varit på länsstyrelsen och tittat på listorna. Jag blev förvånad över att där finns personer som inte är yrkesfiskare, som har ett annat heltidsarbete, som har fått ersättning. Jag har sett personer som har pension som har fått ersättning. Jag tycker att man borde göra en utvärdering av hur dessa pengar har fördelats och hur man använder dem. Har ministern för avsikt att göra en sådan utvärdering? Det finns de som oroas och säger att det ryktas om planer på en allmän jakt på säl, eftersom staten då skulle kunna slippa ifrån att betala ersättning för sälskador. Finns det några sådana planer, eller kan vi avskriva dessa rykten? Sälskyddsområdena är ju relativt små. Jag håller med Gudrun Lindvall om att man borde försöka göra dem större och kanske tillåta att folk uppehåller sig där och även fiskar där på egen risk.

Herr talman! Låt mig först säga att det gläder mig att jag har kunnat leverera ett svar som Gudrun Lindvall i sin tur är glad över. Det händer inte så ofta. Vi skall kanske inte glömma bort när vi diskuterar den här problematiken att det i botten trots allt finns en annan och mycket glädjande utveckling, nämligen att sälstammen har återhämtat sig efter att ha varit mycket hårt drabbad under första halvan av vårt århundrade på grund just av jakt och avskjutning, men senare också på grund av de miljöproblem som har varit relaterade till haven. Att problemen intensifieras är naturligtvis också ett tecken på att vi nu har fler sälar än vi hade tidigare. Men det är klart att det inte är så glädjande för den fiskare som drabbas och som får säl i redskapen. Vi avsätter från statens sida resurser för viltskador på annat än ren. I år är det 13,5 miljoner kronor. Det är en höjning från förra året. Men tyvärr är behoven alltid större än de tillgängliga resurserna. Jag har ingen lösning på det problemet. Jag har ingen möjlighet att föreslå utökade resurser. Jag har inte heller för dagen någon lösning på det problem som forskarna arbetar med. Det enda jag kan säga är att de naturligtvis arbetar vidare med de andra delarna i projektet med tonvikt lagd just på att förändra och utveckla redskap. Den rapport jag har sett är från december förra året och är en utvärdering av det arbete som man då hade gjort. Den är gjord vid institutionen för naturvårdsbiologi vid Sveriges lantbruksuniversitet. Jag utgår från att forskarna löpande avrapporterar de resultat som de kommer fram till. Jag ser heller ingen annan möjlighet att hantera den här problematiken än att gå vidare med att försöka utveckla och förändra formerna för fisket. Naturligtvis skall vi också gå vidare med avskräckningsmetoderna och på det sättet försöka hitta något sätt att hantera problemen. Om den ekonomiska utvecklingen fortsätter och blir gynnsam skall man väl inte för all framtid utesluta möjligheterna att utöka ersättningen. Men jag har för dagen inte några sådana förslag aktuella. Låt mig också säga att det enbart är licensierade yrkesfiskare som skall få del av den här ersättningen. Det beror på att vi i någon mån vill styra resurserna till den grupp för vilken det är mest angeläget. Detta är dock en förhållandevis ny bestämmelse. För tre fyra år sedan kunde fortfarande även andra aktörer få del av resurserna. Där har det skett en förändring. När det gäller själva diskussionen om att förändra lagstiftningen och skapa någon sorts lättvariant på fiskemöjligheter runt omkring de skyddade områdena tror jag i och för sig att det skulle vara fullt möjligt att föreslå en sådan sak. Men jag har inte för avsikt att göra det, därför att jag inte riktigt ser fördelen med att lägga fram ett sådant förslag. Jag tror inte att det i någon särskild mening bidrar till att lösa de problem vi här diskuterar, nämligen konflikten mellan yrkesfisket och viljan att bevara och utveckla en sälstam.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
Intresset för fisket i Norrland tror jag att jag kan säga att vi delar. Det vi inte fick svar på och som gjorde att jag begärde ordet igen var de rykten som säger att man överväger en allmän jakt på säl. Jag hoppas att det är rykten som inte på något vis har någon verklighetsförankring. Det skulle vara precis tvärtemot det vi i många andra situationer säger att vi vill eftersträva, nämligen en ökad biologisk mångfald. Jag är precis som jordbruksministern glad över att sälstammen har börjat återhämta sig. Dock finns det fortfarande forskare som säger sig kunna se nya sjukdomstillstånd, vilket gör att man inte alls är säker på att den här återhämtningen är någonting som kommer att bestå. Förra gången handlade det om PCB. Vi kunde se att livmodern hos sälhonorna förändrades på ett sådant sätt att de blev sterila. Vi kan se att vi har M74 i havet. Vi kan se att vi har miljöproblem i Östersjön. Det finns egentligen fortfarande farhågor för att sälen, som är en toppkonsument i näringspyramiden, skulle kunna drabbas igen. Jag hoppas att vi gemensamt kan klara de sälar som finns. Jag vill återigen ställa frågan: Finns det någon bäring i det man hör om att det diskuteras en allmän jakt?
Herr talman! Vi tycks rörande överens om att man vill lösa de här problemen på ett bra sätt. Sälstammen har ju tillvuxit, och det finns gott om säl på vissa ställen. Det har också visat sig att fiskarna drabbas olika på olika ställen. En del ser ingen säl alls, medan det på vissa ställen är väldigt mycket säl. Det är väldigt frustrerande för fiskarna att drabbas av de här skadorna, av sälarna som förstör allting. Man vill inte ha bidrag, man vill i stället ta i land fisk, sälja den och tjäna sin inkomst på det sätt som är avsikten med fisket. Ministern säger att man forskar om avskräckningsmetoder. Många fiskare vill i stället själva vända sig till länsstyrelsen, få en överenskommelse, skjuta sälen och på det sättet få den att bli normalt rädd för människor och hålla sig borta från fiskeredskapen. Jag undrar om detta finns med bland de åtgärder som diskuteras på departementet för att lösa det här problemet. En del av problematiken när det gäller sälsjukdomar sägs också vara att det har blivit för mycket säl på vissa ställen. Då yttrar det sig i sjukdomar av olika slag som på ett naturligt sätt slår ut sälen.
Herr talman! Jag skulle vilja ta upp frågan om sälskyddsområdena och anhopningen av säl. Det stämmer att det är så på vissa områden. Men den anhopning av säl som man pratar om nu är trots allt väldigt liten mot hur det tidigare har varit. Sälen ansamlas oftast också endast under vissa perioder. Sedan försvinner de och vistas på något annat ställe. Så småningom återkommer de. Det jag tycker är viktigt är att man gör sälområdena större. I dag är de faktiskt relativt små. Det som har förvånat mig är att yrkesfiskarna många gånger lägger sina redskap så pass nära de här områdena, fast de får sälskador. Ändå har vi fått en väldig förändring när det gäller fiskekåren. Förut fanns det hundratals fiskare på ett rätt litet område. Då hade man sina givna fiskeplatser som man varierade runt. Nu är det ett fåtal fiskare som kan utnyttja alla de här platserna. De har ju större valmöjligheter i dag än tidigare. Av det skälet tycker jag inte att det finns någon anledning att fiska så nära de här områdena och samtidigt få ersättning för förstörda redskap. Det är därför jag tycker att det kunde vara vettigt med ett större område, men ett område som ändå inte stör folk i deras trafik med fritidsbåtar. Om man får fram redskap som är bra i det här syftet, kommer det då att vara på det sättet att om man inte använder sig av dem blir man inte berättigad till någon ersättning för skador? Har ni funderat något på den saken? Eftersom vi vet att sälarna ansamlas på ett fåtal ställen - det gör de faktiskt - och sälarna inte går att flytta, borde man egentligen ta en diskussion om att yrkesfiskarna skall flyttas en bit.

Herr talman! År 1995 uppgick, enligt den uppgift jag har sett, antalet sälar till 5 300 med en tillväxt på 12 %. Det är naturligtvis oerhört glädjande. Därmed inte sagt att vi kan ta för givet att denna utveckling kommer att fortsätta. Som Gudrun Lindvall har påpekat har vi dels inte löst alla miljöproblem i Östersjön, dels har vi människor en förmåga att skapa nya problem. Vi försöker att arbeta aktivt med denna fråga i samarbete med länderna runt Östersjön. På många sätt kan vi se ett glädjande arbete, och utvecklingen går åt rätt håll. Men säkra kan vi aldrig vara. Därför måste vi vara fortsatt varsamma. Regeringen fattar beslut om allmän jakt. Regeringen har inga planer på att tillåta allmän jakt på säl. Det fanns en hypotes om att göra sälar normalt skygga för människan. Den hypotesen testades i samband med forskningsjakten förra året. Forskningsjakten visade att det inte blev några sådana effekter. Avskjutningen ledde inte till att det blev minskade problem med skador i de områden där avskjutningen gjordes. Därför var forskarnas slutsats att metoden att försöka avskräcka säl från att gå på redskapen inte var bra. I stället bör det fortsatta arbetet inriktas på andra avskräckningsmetoder eller på att utveckla redskapen. Detta är naturligtvis exempel på en typ av konflikt som vi ofta möter när vi arbetar med bruket av de biologiska resurserna, dvs. konflikten mellan människans behov, yrkesfiskarnas alldeles berättigade behov att kunna leva och utöva sitt yrke, och ansvaret för att berörda djurstammar kan existera och utvecklas. Jag tror inte att vi någonsin kan hitta en slutlig lösning på den typen av konflikter. Vi får hela tiden försöka arbeta oss fram. Det är viktigt att vi prövar alla tänkbara vägar. Jag skall därför inte helt avfärda tanken på att utvidga sälskyddsområden. För dagen finns inga sådana förslag. Visst kan man fundera över den typen av åtgärder. När det finns fungerande redskap - som ännu inte finns - måste man, som interpellanten helt logiskt säger, överväga en begränsning av ersättningsmöjligheterna till dem som anpassar sig till de nya möjligheter som finns. Min förhoppning är att det forsknings och utvecklingsarbete som bedrivs skall leda till att vi kan uppnå ett kustnära yrkesfiske och möjligheter till en fortsatt god utveckling för sälstammen.

Fru talman! Jag vill vända mig till kommunikationsministern. För en tid sedan kom det en rapport som tydde på att trafikolyckorna på mindre vägar var betydligt fler än i områden med bättre vägstandard. Jag vill fråga vad kommunikationsministern drar för slutsatser av rapporten och vilka åtgärder kommunikationsministern är beredd att sätta in. Är kommunikationsministern beredd att medverka till ett ordentligt vägupprustningsprogram på de mindre vägarna?
Fru talman! Precis som Per-Ola Eriksson har jag noterat att Vägverket har redovisat att de allvarliga trafikolyckorna, dvs. med dödlig utgång och allvarliga skador, är fler där man kör fortare och där vägarna är sämre. Det gäller då mycket av det mindre vägnätet. Detta visar två saker. För det första är hastighetsfrågorna och den delen av trafiksäkerheten oerhört viktiga att jobba vidare med, som vi gör i nollvisionen. För det andra är nollvisionstanken viktig, dvs. ett system med bättre vägar, bättre fordon och "bättre" När det gäller vägarna och vägarnas standard handlar det paket vi har satt i sjön, med framför allt bättre underhåll, om det norrländska vägnätet men också vägnätet i Dalsland och i vissa andra delar av södra Sverige. Det är oerhört väsentligt att vi kan komma i fatt med det bristande vägunderhållet och förbättra vägstandarden. Bärighetspaketet, som vi också fortsätter med och som vi nu föreslår skall tidigareläggas i samband med den regionalpolitiska propositionen, är en annan del i det arbete som pågår.